Herr talman! Lars Hedfors, skatteutskottets ordförande, sade ingenting om skattetrycket, utan han sade att skattereformen skall ligga fast. Det innebär att vi tydligen under hela 1990-talet skall ha det höga skattetryck som vi i dag har i Sverige, om socialdemokraterna får vara kvar vid makten. Företrädarna för de tre borgerliga partierna i denna skatterunda har klart uttalat, Lars Hedfors, att vi gemensamt står för ett sänkt skattetryck. Det innebär att vi vill sänka skatterna. Vi har också uttalat att det är en självklarhet att man skall kunna leva på sin lön eller sin pension och inte vara beroende av nya bidrag. I det högskattesamhälle som vi lever i blir allt fler människor beroende av nya bidrag. Vi hörde i den ekonomisk-politiska debatten hur det stora antalet bostadsbidragsberoende kommer att öka till följd av de höjda skatterna i anslutning till skatteomläggningen. Tidigare har i varje fall förre finansministern Feldt och statsministern i den här talarstolen sagt att de vill sänka skattetrycket. Finansminister Allan Larsson utlovade ingenting i den förra debattrundan, och Lars Hedfors säger ingenting om ett sänkt skattetryck. Sedan talade Lars Hedfors litet raljant om särintressen, och han nämnde krav på att sänka krogmomsen. Tycker Lars Hedfors att man skall vara så nonchalant mot turistnäringen och hotelloch restaurangbranschen, som under 1990 har förlorat 8 000 jobb? 10 % är arbetslösa, och största delen av den effekten beror på skatteomläggningen, att man hastigt höjde mervärdeskatten från 12,87 till 23,46 och nu 25 %. Följden har blivit enorma volymminskningar, ökad arbetslöshet och ökad negativ resevaluta. Underskottet var 4 miljarder 1990 och beräknas öka med ytterligare 6 miljarder 1991, ungefär hälften av vårt bytesbalansunderskott. Detta kallar

Herr talman! Lars Hedfors ställde frågan hur de borgerliga skall kunna enas om skattepolitiken. Den frågan har socialdemokraterna ställt från denna och många andra talarstolar under många år. Ingen kan påstå att det är helt lätt att svara på den frågan. Jag hävdar att det är lättare nu än under åtskilliga år tidigare. Vi har trots allt med hjälp av skattereformen fått en bas för diskussionen som alla instämmer i. De förändringar som skattereformen utgör är i allt väsentligt mycket positiva. Jag ser på detta ganska avspänt. Utgångspunkten för skattereformen var att vi inte i det sammanhanget kan åstadkomma några stora besparingar. Skattetrycket sänks något framför allt genom att reformen ger vissa dynamiska effekter som kan tillgodoräknas. Men om de borgerliga partierna lyckas enas, vilket jag tror att det finns goda förutsättningar för, om insatser som sänker det offentliga utgiftstrycket, går det naturligtvis att diskutera ett antal av de skatter som nu har behövts för att finansiera skattereformen. Jag vill återigen understryka att det är i den ordningen man måste gå. Det är särskilt inte i det nuvarande ekonomiska läget möjligt att sänka skatterna först och sedan fundera över hur det skall finansieras. Först måste vi hitta seriösa förslag till utgiftssänkningar. Det skall vara utgiftssänkningar som inte innebär några oacceptabla sociala effekter. Jag tror att detta är möjligt. Vi har en betydande samsyn när det gäller t.ex. hur den offentliga sektorn kan effektiviseras, hur det med hjälp av entreprenader går att bygga in konkurrens i systemet och på så sätt få högre produktivitet i offentlig verksamhet. Det kan i sig bidra till att skattetrycket sänks. När vi står i den situationen går det att ha en diskussion som i det sammanhanget kan vara behaglig. Vilken skatt skall vi börja med att sänka? I den diskussionen tror jag att vi kan enas.

Herr talman! Lars Hedfors anförande var inte så värst informativt. Det gick i stort sett ut på att skattereformen är bra. Det vet vi väl om att socialdemokraterna tycker. I mitt anförande tog jag upp två punkter där jag kritiserade skattereformen som miljöfientlig. Jag skulle uppskatta om Hedfors kunde kommentera det. Det gäller bl.a. att framför allt järnvägstrafiken har belagts med moms. På det sättet har 1988 års trafikpolitiska beslut rivits upp, vilket innebär att SJ skulle ekonomiskt rekonstrueras till 1992 med en resultatförbättring på 1 miljard kronor. Nu har 600 milj.kr. till lagts på resultatkravet. Det skedde utan någon trafikpolitisk debatt eller behandling i trafikutskottet osv. Detta är naturligtvis inte bra. Det innebär att benen slås undan för reformen i järnvägspolitiken. Moms på kollektivtrafik är inte neutralt, såsom socialdemokraterna har hävdat. Det beror dels på att momsen läggs på biljettpriset och inte på bränslet, som är fallet med privatbilismen, dels på att de som är beroende av kollektivtrafik har det sämre ekonomiskt sett. Den andra punkten som jag har kritiserat, och som borde kommenteras av Hedfors, gäller att elproduktionen har undantagits från koldioxidskatt -- t.ex. när olja eldas för att framställa el. Det är ologiskt, och det är en av de främsta orsakerna till att man tvingas till en massa specialåtgärder, bidrag osv. för att det inte skall bli helt orimliga effekter på biobränslen, möjligheterna att utnyttja vind och solkraft osv. Det är energipolitiskt en mycket allvarlig miss. Jag noterar också att den statliga delegationen för miljöprojekt Sundsvall--Timrå, som avgav sitt betänkande strax före jul, kritiserade detta. Den menade att man självfallet måste ha samma koldioxidskatt även i detta fall. Jag avslutade mitt tidigare anförande med en mer allmän fråga. Vi har sett att man med skattereformen växlar ner inkomstskatterna och i stället ökar beskattningen på framför allt kapital och konsumtion. Vi i miljöpartiet har föreslagit att man skall fortsätta att minska beskattningen på arbete. Man skall i första hand minska arbetsgivaravgifterna och i stället öka beskattningen på energi och utsläpp som skadar miljön och liknande.

Herr talman! Jag hinner självfallet inte kommentera hela detta bombardemang av frågor på de tre minuter som står mig till buds, men jag skall försöka att hinna med så mycket som över huvud taget är möjligt. Jag börjar med Karl-Gösta Svenson, som jag tycker gör ett ganska avslöjande uttalande när han säger: Nu är vi borgerliga överens när det gäller att sänka skattetrycket. Det är ni förvisso icke. Det är ju miltals emellan er. Ni moderater säger att ni skall sänka skattetrycket med ca 120 miljarder kronor Lars Leijonborg säger att folkpartiet möjligen kan tänka sig att sänka skattetrycket en liten aning, och var Rolf Kenneryd står i den här frågan är litet svåra att klara ut. Ni inom moderata samlingspartiet lovar alltså sturskt att ni på ungefär åtta år skall plocka bort 120 miljarder kronor. Men ni säger inte ett enda dugg om var ni skall ta dessa pengar. Ni talar litet grand löst om att genomföra besparingar. Vilka besparingar är det fråga om, Karl-Gösta Svenson? Kan vi inte i varje fall få veta någon? Ni säger att ni skall hålla igen på transfereringar. Vilka transfereringar? Det är väl inte konstigt, Karl Gösta Svenson -- om jag nu får anknyta till inledningsanförandet -- om vi blir misstänksamma när det gäller moderaternas möjligheter att t.ex. klara av sjukvårdspolitiken när ni skall plocka bort 120 miljarder kronor på en relativt kort tid? Hur skall det socialistiska skattealternativet se ut? frågar Rolf Kenneryd. Jo, det skall se ut precis som vi har presenterat det med hjälp av skattereformen och den politiska plattformen. Vi socialdemokrater talar klart och tydligt om hur det skall se ut och hur vi vill arbeta med detta alternativ efter valet. Men här presenterar folkpartiet ett alternativ, moderaterna ett annat alternativ och centerpartiet ett tredje alternativ. Därefter säger man att dessa diametralt olika förslag skall smältas ihop till ett enda alternativ efter valet. Det kallar jag för överlagt lurendrejeri. Ni måste ge avkall på viktiga principer för att klara denna hopsmältning av era förslag. Det kom ett något häpnadsväckande inlägg från Lars Leijonborg i debatten om den borgerliga skattepolitiken efter valet. Han sade att det efter skattereformen blev lättare att genomföra en borgerlig gemensam politik. Jag skulle bra gärna vilja veta hur denna borgerliga politik ser ut. I julas roade jag mig med, Lars Leijonborg, att sätta mig ner och se på de betänkanden som avgivits av skatteutskottet med anledning av skattereformen. Jag räknade efter hur många reservationer det fanns på vilka det stod ett m, moderata samlingspartiet. Det fanns 160 moderata reservationer. Den moderata skattepolitiken skiljer på 160 punkter från folkpartiets skattepolitik. Vilka av dessa 160 punkter skall ni ändra på? Karl-Gösta Svenson. Tala om det för oss. Lars Leijonborg kan kanske hjälpa till med detta. På 160 punkter är ni oense i skattepolitiken. Jag hinner tyvärr inte nu besvara Roy Ottossons frågor, utan jag återkommer senare.
Herr talman! Carl Bildt och Bengt Westerberg har i sitt sexpunktsprogram klart angett att båda partierna tillsammans vill sänka skattetrycket. Också centerpartiet har i dag uttalat att man vill ha ett sänkt skattetryck. I detta sexpunktsprogram står också att vi företrädesvis skall sänka moms och arbetsgivaravgifter. Vi har från moderat sida när det gäller vårt budgetalternativ klart angett besparingar för det kommande budgetåret. Vi kommer också i fortsättningen att göra detta, Lars Hedfors. I detta avseende behöver Lars Hedfors inte alls vara orolig. När det gäller den kommande budget som nu skall behandlas under våren föreslår vi t.o.m. en stramare budget än vad regeringen har föreslagit. Lars Hedfors sade att en majoritet i riksdagen nu vill ansöka om medlemskap i EG. Det anser vi från moderat håll är bra. Moderaterna har sedan år 1962 krävt att vi i Sverige skulle komma fram till den ståndpunkten, och det är bra att vi nu gjort det. Men det krävs också att vi från svensk sida tar konsekvenserna av detta och anpassar våra skatter till EGs. Vilken framförhållning har socialdemokraterna i detta avseende? Ni vill inte sänka skattetrycket, ni vill bibehålla en hög moms på 23,46 % när motsvarande skatt sänks automatiskt den 1 januari år 1992. Det är orealistiskt att ha sådana höga skatter, eftersom vi då inte kan konkurrera när gränserna öppnas år 1993. Vilken framförhållning finns i det avseendet hos socialdemokraterna? Kan jag få ett svar på detta? Lars Hedfors raljerade i sitt inledningsanförande litet över särintresset krogmoms, och jag vill också ta upp den frågan. Detta är mycket viktigt för de små och medelstora företag som finns runt om i landet, framför allt på sysselsättningssvaga orter som t.ex. i Norrland. Dessa företagare är, liksom de på sysselsättningssvaga orter på Gotland, oerhört oroade av den volymminskning som vi nu ser inom denna bransch. 8 000 arbetstillfällen har försvunnit, och det finns en arbetslöshet på 10 %. Jag kan konstatera att vi i varje fall från Lars Hedforts tydligen inte får något löfte i om att i valrörelsen slippa ovederhäftiga valbroschyrer. Under de sista sekunder jag har kvar av min taletid vill jag ställa ännu en fråga. Jag anförde i mitt inledningsanförande att vi borgerliga företrädare är överens om att vi vill slopa förmögenhetsskatten på det arbetande kapitalet för att stärka de små och medelstora företagen. Nu på förmiddagen ställdes frågan om vilken inställning socialdemokraterna har till detta. Ni har nu lagt fram förslag om att t.o.m. öka förmögenhetsskatten och ytterligare dränera pengar från företagen. Hur ställer sig Lars Hedfors till att stärka de små medelstora företagen, kan vi få ett svar på detta?

Herr talman! Lars Hedfors gav oss beskedet att det socialistiska skattesystemet är lika med det socialdemokratiska skattesystemet. Det låter sig naturligtvis sägas. Men med vem skall detta system förverkligas? Skall socialdemokraterna ensamma göra detta eller tillsammans med vänstern? Svaret på den frågan kommer, oavsett vad det blir, inte att inge något större förtroende. Lars Hedfors sade också: Vi -- dvs. socialdemokraterna -- ger besked före valet. Jag vill då fråga Lars Hedfors: Hur var det förra gången med besked före valet? På hur många valmöten under förra valrörelsen stod Lars Hedfors och pläderade för det skattesystem som nu är iscensatt? Om han hade gjort det i någon större omfattning, är det då sannolikt att socialdemokraterna hade bibehållit sin regeringsposition? Det mest sanningsenliga svaret på dessa frågor är nej. Det finns anledning att i diskussionen om hur ett borgerligt skattesystem skulle komma att te sig, ändå klargöra att de moderata yvigheterna, såväl beträffande nivån på skattesänkningen som i reservationer till det betänkande som behandlade den stora skatteomläggningen, inte kommer att realiseras i en framtida borgerlig skattepolitik. Jag utgår från och anser det mycket sannolikt att när folkpartiet har avslutat sin sladd i högerkurvans ytterkant så kommer också skattepolitiken att finna sin mittensamsyn. Den kommer då i väsentlig utsträckning att ha de sociala dimensionerna inbakade i skattesystemet.

Herr talman! Jag vidhåller min uppfattning att det är lättare att enas om en borgerlig skattepolitik efter skattereformen än före. Jag gör helt enkelt den prognosen att det är mycket få som kommer att kräva ändringar i de grundläggande principerna i skattereformen när den har fått verka någon tid. Vår utgångspunkt från folkpartiet liberalernas sida är att skattereformen i allt väsentligt skall ligga fast, eftersom vi som bekant tycker att den är mycket bra. Jag kan naturligtvis inte garantera utgången av de eventuella regeringsförhandlingar som Lars Hedfors ber oss att spekulera över. Folkpartiet liberalernas bakgrund när det gäller förhandlingar med andra partier ger en viss trovärdighet. Våra ståndpunkter brukar i ganska hög grad tillgodoses. Jag instämmer med Lars Bäckström i en viktig men begränsad punkt, nämligen i hans bedömning av vilket parti mest har bidragit till skattereformens utformning. Jag tror att det är litet svårt för vår publik och även för oss andra att förstå Rolf Kenneryds påstående att folkpartiet har sladdat i högerkurvans yttersta kant när de har gjort upp om en skattereform med socialdemokraterna. Det blir nästan lika krångligt som när man talar om olika maktgrupperingar i Kreml och hävdar att de som är gammelkommunister står till höger. Slutsatsen är ungefär den som Lars Bäckström nämnde. Folkpartiet gick till val med ett skatteprogram inför 1988 års val. Vi har under den här valperioden i hög grad fått gehör för den politiken. Vi kommer att fortsätta hävda att det är den rimlig politiken. Vi har goda förutsättningar att vinna framgång. Jag vill än en gång understryka att utgångspunkten är att om vi lyckas hitta poster i statens utgiftsbudget som vi kan minska, uppstår en situation som leder till att vi kan förändra i budgetens inkomstsida. Då kan vi förändra skatterna. Jag tror att det finns hyggliga förutsättningar för att de icke-socialistiska partierna skall kunna enas om vilka förändringar man i så fall skall göra.

Herr talman! Man har efterlyst de socialistiska skattealternativet. Som socialist kan jag säga att jag kan ge besked. Jag är med i det socialistiska vänsterpartiet. Någon sade att det socialistiska skattealternativet är det socialdemokratiska och att det socialdemokratiska skattealternativet är det folkpartistiska. Det blir ett slags Zenons paradox. Det socialistiska skattealternativet är det liberala skattealternativet. Så kan vi inte ha det i denna kammare. Vi måste bygga upp ett socialistiskt skattealternativ. Det kommer att ta tid, och det kommer att få omprövas av socialdemokraterna. De har visat sig flexibla förr och beredda till omprövning. Jag vill säga till herr Hedfors att det socialistiska skattealternativet måste innebära att vi får tillbaka en kraftigare progression, t.ex. 30 % i statlig skatt på inkomster över 240 000 kr. Det kommer inte era väljare att bli upprörda över. Att slopa grundavdraget för inkomster över 180 000 kr. kommer era traditionella väljargrupper inte att bli upprörda över. Kan herr Hedfors ge mig ett skäl till varför man inte skall slopa grundavdraget på inkomster över 180 000 kr. Det kanske finns många skäl, men jag kan väl få ett till att börja med. Vi kommer att fortsätta att debattera denna fråga under vårens debatter. Det socialistiska skattealternativet kommer kanske också att innebära att momsen differentieras. Detta kanske kan ske tillsammans med det borgerliga centerpartiet och med det parti som inte står i något läger alls, miljöpartiet. Då kommer den socialistiska skattepolitiken att innebära ännu en paradox, liksom kanske den paradoxen att socialisterna tillsammans med de icke-socialistiska centerpartisterna föreslår att momsen tas bort på fjärrvärme och kollektivtrafik. Visst finns det paradoxer i skattepolitiken. Visst är det en paradox att det borgerliga centerpartiet angriper socialdemokratin från vänster när det gäller fördelningseffekterna i skattepolitiken. Det är inte lätt i skattepolitiken. Lars Leijonborg var inne på det här med höger och vänster. Människorna känner igen vad som är höger och vänster även om termerna för hur partierna borde ställa sig kan variera och förvåna. Lars Leijonborg gör en fin insats när han säger att man inte bör tala om skattekvoten, utan om statsbudgetens utgiftssida. Det är faktiskt utgifterna som bestämmer vilka inkomster man skall ha. Man kan inte bara fastställa vilka inkomster man skall ha. Ett hushåll kan möjligtvis i någon mån resonera på det sättet, men staten är inte ett hushåll. Det finns väsentliga skillnader mellan att bedriva hushållsekonomi och statsekonomi. Det vore befriande om socialdemokraterna kunde hjälpa till att få bort det myckna talet om skattekvotens nivå. Man borde i stället tala om hur statsbudgetens utgiftssida skall se ut och vilka sociala behov som finns.

Herr talman! Lars Hedfors svarade inte på mina frågor. Det kan jag förstå, eftersom han hade mycket att ta upp med de borgerliga. Den stora framtida utmaningen är det mycket obehagliga faktum att naturresurserna förstörs på jordklotet. Miljöförstöringen fortgår trots att utsläppen har minskat radikalt på många håll. Vi inser mer och mer, även socialdemokraterna, hoppas jag att man måste miljöanpassa samhället. Det ställer mycket stora krav på skattesystem, investeringar m.m. Det gäller inte minst inom trafik och energiområdet. Det som vi kallar ett grönt skattesystem går ut på att göra det lönsamt för alla, enskilda företag och myndigheter, att leva och frodas på ett miljöanpassat sätt. Vi menar att det är nödvändigt om det moderna samhället över huvud taget skall kunna anpassa sig till den bärkraft som naturen har och på det sättet kunna fortleva. Detta bygger på ett samhällsekonomiskt synsätt som inte borde vara främmande för socialdemokraterna. Syftet är att bäst utnyttja samhällets totala resurser utan att skada de naturgivna grundvalar som vi ytterst är beroende av. Jag skulle vilja tillägga att ett grönt skattesystem i hög grad utgår från den glömda politiska dimension som sällan diskuteras här i kammaren -- det är mest vi som pratar om den -- nämligen den mellan människan och naturen, det mänskliga samhället och naturförutsättningarna. Det är i den dimensionen som miljöpartiets ideologiska grundvalar till stor del finns. Jag vill betona att dessa grundvalar i mycket hög grad är ekonomiskpolitiska. Min fråga kvarstår: Skulle inte en bra fortsättning på skattereformen vara att utveckla ett miljöanpassat skattesystem, i vilket man sänker skatten på arbete och höjer skatten på energi och sådan verksamhet som förstör våra naturresurser?

Herr talman! När jag frågar med hur mycket folkpartiet och moderaterna tänker sänka skattetrycket, då hänvisar Karl-Gösta Svenson till ett sexpunktsprogram som han har fått infört i ett nummer av Dagens Nyheter. Det är nästan skrattretande. Alla vet ju att detta sexpunktsprogram absolut inte säger någonting. Framför allt säger det ingenting om hur mycket man vill sänka skattetrycket. Min fråga till Lars Leijonborg är om han vill vara med om att sänka skattetrycket med 120 miljarder kronor under en åttaårsperiod och på det viset urholka välfärden i vårt land. Nu vet jag att ni inte har möjlighet att direkt besvara mina frågor, varför dessa får bli retoriska. Lars Leijonborg fortsätter att hävda att det blir lättare för moderater och folkpartister att komma överens efter skattereformens genomförande, och så säger han: Få kommer att kräva ändringar i skattereformen. När jag nu ställer en fråga till Karl Gösta Svenson så kan han göra som statsministern uppmanade Carl Bildt att göra i går, nämligen nicka eller skaka med huvudet. Tänker ni begära några ändringar i skattereformen? Jag ser att svaret uppenbarligen är ett jaså. Jag talar inte alls om särintressena med något förakt, Karl-Gösta Svenson. Jag konstaterar bara att de finns. Om de blir för många försvinner enhetligheten och enkelheten i skattesystemet; det är problemet. Karl-Gösta Svenson är orolig för krogmomsen. Jag förstår inte varför han envisas med att tala så mycket om den. Själv kan jag konstatera att turismen i Sverige tycks frodas just nu. Det är full beläggning på t.ex. våra fjällhotell. Jag kan alltså inte se några problem på det området. Slutligen skall jag säga några ord om kollektivtrafiken och momsen på den. Om man studerar skattereformens effekter på bilismen och på den kollektiva personbefodran, finner man att effekterna är mycket högre på bilismen, 35 %, än vad de är på den kollektiva personbefordran, 15-- 20 %. Relativt sett har alltså kollektivåkandet i allra högsta grad gynnats av skattereformen. Skattereformen innebär alltså en ökad skattebelastning på miljöfarlig trafik och miljöfaror över huvud taget och en gynnsammare beskattning på arbete och sparande. Detta faktum borde faktiskt även kunna tillfredsställa miljöpartiet.

Herr talman! Nu skall vi inte tala om miljarder utan om kultur, och då rör det sig i bästa fall om miljoner. Låt mig börja med två bra citat ur årets budgetproposition. Det första lyder: ''Utbildningen, forskningen och kulturverksamheten är av stor betydelse för den regionala och lokala utvecklingen.'' Det andra citatet lyder: ''Kulturpolitiken liksom andra samhällsområden måste analyseras med utgångspunkt i vad den statsstödda verksamheten faktiskt betyder för medborgarna och hur effektivt resurserna utnyttjas om verksamheten är ändamålsenligt organiserad.'' Herr talman! Det är bra ord, men det vore ännu bättre om målsättningen åtminstone kunde ge ett sken av förverkligande. På våra kulturinstitutioner runt om i vårt land har man väntat på just den regionalisering som utbildningsministern skriver om. Riksdagen har också tidigare ifrågasatt nuvarande bidragssystem som är byggt på grundbelopp och begärt förslag på ett system som bättre uppfyller kravet på -- med mina ord -- en dynamisk utveckling ute i landet. Men allt förblir vid det gamla, och jag vill fråga Bengt Göransson: Vi moderater har länge ansett att kulturrådet är onödigt och bör avskaffas. Det är en anomali att ett antal personer -- förträffliga som sådana -- skall sitta och bestämma om fördelningen mellan olika institutioner ute i landet, när organisationerna i sig skulle kunna klara fördelningen bättre. Besluten skall ligga så nära de berörda som möjligt. Låt mig ge ett annat exempel. Riksdagen har beslutat om ansvarsmuseer, men vilket ansvar har de fått i praktiken? Fortfarande krävs att kulturrådet skall granska och besluta samt regeringen sätta upp villkor för verksamheten och därmed minska institutionernas eget ansvar. Kulturmiljövården berör hela vårt land. Den är i högsta grad en regional fråga, och ansvaret får inte koncentreras till Riksantikvarieämbetet. Ämbetet visar -- intressant nog -- i sin anslagsframställning på vikten av att ett konstruktivt samspel med andra aktörer och sektorer utvecklas för att tillvarata tillgängliga resurser och få fler att ta eget ansvar för kulturmiljön. Ämbetet föreslår också att man överväger om en fortsatt decentralisering till länsplanet kan ske. Låt mig fråga Bengt Göransson: Har man inom regeringen tankar på att fullfölja vad Riksantikvarieämbetet här för fram? Vi moderater har påtalat önskvärdheten av att decentralisera myndighetsutövningen och pröva förutsättningarna för en förändring av kulturmiljövårdens organisation. I det sammanhanget är det viktigt att länsmuseernas kunnande tillvaratas och att de får resurser att bygga ut sitt vidgade regionala ansvar. Vi har i vår partimotion föreslagit att de 125 grundbelopp som de hade förväntat sig för kommande budgetår också utgår. Herr talman! När de åtta kulturpolitiska målen antogs av riksdagen såg vårt samhälle helt annorlunda ut. I strävan att kultur skulle nå ut till alla delar av vårt land satsade man särskilt på s.k. resande institutioner. Riksutställningar skulle föra ut konsten till avlägsna bygder långt från museer och gallerier. Men hur ser det ut i dag? Avstånden har krympt och människors rörlighet har ökat, transportkostnader och försäkringskostnader har stigit och kvalitetskraven på konst har ökat. Visst var utställningståget bra. Men jag återgår till vad statsrådet har sagt om resursanvändning. Är de 28 miljonerna använda på bästa sätt? Skulle inte större effekt uppnås genom att lägga ett ökat ansvar på de regionala museerna för de regioner i vilka de verkar? Detsamma gäller teater för glesbygder. Här skär verkligen Bengt Göransson rejält, men han gör det utan att bedöma följderna och på ett sätt som motverkar målet om att alla skall ges möjlighet att uppleva teater. En minskad turnéverksamhet för Riksteatern måste kompenseras med att de regionala teatrarna ges ökade möjligheter att ansvara för teater inom sina ansvarsområden. Vi moderater har föreslagit ett ökat anslag på 6 milj. Vi var också skeptiska till den regionala musikuppbyggnaden med nya rikskonserter. Vi ville ha musikansvaret lagt på kommunal nivå, och vi hade säkert rätt. Klagomålen på musikverksamheten ökar, och den samordning som föresattes fungerar inte riktigt. Alltför många står utanför möjligheten att bli delaktiga i länsmusikens verksamhet. Sammanslagningen har i realiteten blivit en ökad byråkrati. I vårt land finns många duktiga konstnärer, skådespelare, musiker och dansare. Det är dessa vi måste koncentrera oss på och inte på mängden kulturskapare. Inte heller, vilket jag tycker man upplever alltmer, kan man försvara spridningen med att det kommer barnkulturen till godo. Det är ett grymt fel att tro att dålig kultur för barn är bättre än ingen kultur alls. Det är ett sätt för bidragsgivaren att freda sitt samvete, men kulturen gör man en björntjänst. Låt mig ta filmen som exempel. Jag delar utbildningsministerns uppfattning att vi inte skall göra så många långfilmer i Sverige. De som görs skall vara så bra att folk vill se dem. Film är internationellt, och det är i internationell konkurrens som vi måste hävda oss. Det gäller på detta område liksom på andra områden. Att använda resurserna väl är att ge människor möjlighet till bra kultur. Vi har under åren kunnat se hur socialdemokraterna satsar miljoner på allting som har en socialistisk grundsyn, utan att några utvärderingar gjorts. Vad har det blivit av de mer än 30 milj.kr. som satsas på Arbetets Museum i Norrköping? Arbetsplatsbiblioteken ger kommunerna moralisk rätt att stänga biblioteksfilialer som verkligen skulle komma eftersatta grupper till godo. En bok för alla har nu uttömt den goda litteraturen och ger ut många gånger oläsbara verk. Statens konstråd och våra museer har inte medel som räcker för att köpa in vår tids konst. Men statliga medel anslås till Skådebanan, Folkets Arbetarrörelsens arkiv. Det är bra, och visst skall också de kunna bedriva kulturverksamhet i dess olika former. Men statliga resurser skall inte spridas ut på detta sätt. Vi kommer inte att med den socialdemokratiska kulturpolitiken få bort den statliga styrningen, trots att det är nödvändigt för att genomföra den regionalisering av kulturen som vi alla anser vara värdefull. Herr talman! Det är mycket man skulle vilja ta upp till debatt vid ett tillfälle som detta. Men tiden är begränad, och därför har jag nöjt mig med att kommentera de regionala kulturfrågorna.

Herr talman! När snålvinden blåser i socialdemokraternas budget drabbas också kulturen. Folkpartiet liberalerna visar också upp ett stramt budgetalternativ, men några utsatta områden skyddas. Det gäller det glömda Sverige, det gäller vårt trots kärva tider rika lands ansvar mot världens fattiga. Det gäller också kulturen. I kärvare tider behövs, som vi säger i vår partimotion, ett fritt och vitalt kulturliv som ger stimulans och motverkar de krafter som vill förleda människor till passivitet och rädsla. Delaktighet i kulturlivet stärker fantasin, känslan, toleransen, förståelsen och glädjen samt bidrar därigenom till att skapa ett mänskligare samhälle. Ett uppmärksammat inslag i kulturpolitiken har varit socialdemokraternas löften om 300 nya miljoner till kulturområdet. Nu sviker socialdemokraterna det löftet. Det är många löften som socialdemokraterna lämnar ouppfyllda, men just det här sveket är ett av dem som slår allra hårdast. Jag skall motivera dessa ord, som ytligt sett kan bedömas som hårda i en tid när åtstramningar måste göras. Regeringen har arbetat för att föra ut kulturaktiviteter i hela landet, den s.k. regionaliseringen. Det lokala ansvaret skulle kommuner och speciellt landstingen ta. Kommunerna har ställt upp, men drabbas nu också de av brist på pengar. Sjukvården är och skall vara den primära uppgiften för landstingen. Skola och social omsorg är stora uppgifter för kommunerna. Med skattestopp och trångt budgetutrymme har kommuner och landsting med rätta kunnat vänta sig att kulturministern skulle fullfölja sin del av ansvaret, nämligen att ge regionerna de statliga bidrag som utlovats. När nu regeringen inte fullföljer sina löften kan det bli ödesdigert för kulturlivet ute i landet. Det blir lättare för kommunerna att säga: Nu skär också vi i de institutioner som vi har kommit överens med staten om att ta över. Det kan bli beskedet till kulturministern. Det är i stort sett kulturen ute i landet utanför storstadsområdena som drabbas hårdast. För att få utrymme för den i och för sig otillräckliga satsningen på konstnärerna väljer kulturministern att stympa den gren han sitter på, nämligen Riksteatern, som får en kraftig reducering av sina anslag. Det kan i och för sig vara modigt att våga skära i en verksamhet som rimligen borde vara en hjärteangelägenhet. Men för Riksteaterns del skulle ett bifall till budgetpropositionen bli katastrofalt. Nu har en lång rad socialdemokratiska ledamöter också uppfattat detta och lämnat in motioner. Frågan är om dessa är ett spel för gallerierna. Sanningens minut närmar sig, när kulturutskottet skall behandla Riksteaterns budget. Jag förbehåller mig rätten att vara optimist och tro att riksdagen på något sätt skall kunna rädda Riksteatern. Riksteatern utgår i form av grundbidrag. I vår budget föreslår vi att utställda löften skall hållas och föreslår fler grundbidrag till länsmuseer, orkestrar och teatrar. De fria grupperna, som bl.a. har ansvar för en stor del av barnteatern ute i landet, får också en uppräkning. Konstnärerna, som väntat så länge, får trots kapet från Riksteatern inte de förstärkningar som man rimligen kunde ha väntat. Vi föreslår bl.a. att 30 Konst där vi bor permanentas. Kulturmiljövården är eftersatt. Vi tar upp behoven på det området i en särskild motion. Sverige ligger långt efter många andra länder när det gäller bevarandefrågor. Vi har ungefär 1 000 byggnadsminnesförklarade byggnader. Som jämförelse kan nämnas att Danmark har 9 000 och Holland 43 000. Jag har många gånger ställt mig själv frågan, när jag innan jag kom till riksdagen arbetade med den här typen av frågeställningar: Vad beror detta på? Är det en följd av det långa socialdemokratiska maktinnehavet i vårt land? Är det så att lusten att göra upp med det förflutna varit så stark att man under den tid man arbetade med socialismen som ledstjärna -- vilket man kanske inte gör i samma utsträckning längre -- ville göra upp med det förflutna genom att utplåna det gamla för att skapa nytt? Är socialdemokraternas många gånger över hela landet dokumenterade ointresse för bevarandefrågor ideologiskt betingat? Det skulle vara intressant att höra kulturministerns uppfattning om detta. Nu säger statsrådet att han avser att återkomma till kulturmiljövården i samband med den aviserade miljöpropositionen. I landskapsvården finns också kulturmiljövården, och utplåningen av kulturminnen genom försurningsskador är ett miljöhot -- det gäller runstenar, hällristningar och byggnader. Vi avvaktar med intresse vad kulturministern kommer att föreslå i samband med miljöpropositionen. Herr talman! Jag skall inte nu fortsätta med en uppräkning av våra förslag i den förstärkning av kulturbudgeten med ungefär 60 milj.kr. som vi från folkpartiet liberalerna vill genomföra. Vi får ju återkomma i samband med realbehandlingen under våren. Jag vill avsluta mitt anförande med att fråga kulturministern, med anknytning till vad jag först tog upp: Är det inte så att det kulturella skapandet och det kulturella engagemanget behöver uppmuntras i stället för att straffas, när vi går in i en något bekymmersammare tidsperiod, en tid när världssituationen också i övrigt gör att det som utvecklar och stimulerar människan behöver få större utrymme? Är det verkligen rimligt att de i sammanhanget små kulturanslagen av någon sorts diffusa rättviseskäl måste vara med när den stora osthyveln går fram? Är det någon form av socialdemokratisk syn på rättvisa att också kulturarbetarna måste drabbas, när man nu måste försvara marginella förändringar för de stora och starkare grupperna?

Herr talman! Det är i dag viktigare än någonsin att slå vakt om att utveckla den idémässiga, kulturella och ideologiska mångfalden i samhället. Det är i dag viktigare än någonsin att slå vakt om yttrandefriheten och skapa förutsättningar för att den skall komma till uttryck. Det är i dag viktigare än någonsin att genom ett levande och mångfaldigt kulturutbyte göra det möjligt för människor att få en nyanserad och allsidig bild av verkligheten och att få de egna erfarenheterna bekräftade genom kulturen och att se sambanden i deras liv. Det är i dag viktigare än någonsin att slå vakt om och utveckla människans kulturella identitet och kulturarv, att skapa alternativ till den av kommersiella krafter dikterade försäljningen av ideologier, värderingar, sanningar och livsstilar. Det är i dag viktigare än någonsin att skapa förutsättningar för att enskilda människor skall kunna åskådliggöra de idémässiga och värderingsmässiga mytologier eller lögner som alltid har använts av härskande klasser och nationer för att rättfärdiga sitt eget maktmissbruk och sin utplundring av människor och nationer. Det är i dag viktigare än någonsin att inte förlora tilltron till människans kreativa förmåga, fantasi och skaparkraft; Därför att utvecklingen går tydligt mot ett kommunikationssamhälle som försvarar sociala och kulturella nätverk. Därför att utvecklingen präglas av en växande politisk och massmedial opportunism och fler och fler själadöda och feta fiskar flyter med strömmen. Mot denna bakgrund kan man konstatera att den socialdemokratiska regeringen har grovt svikit kulturen och kulturarbetarna. Det är inte bara det att de har svikit vallöftena om en ökning av anslagen till kulturen med 300 milj.kr. på tre år, utan årets budgetproposition innebär de facto en minskning av resurserna till kulturen. Det är möjligt att regeringen och socialdemokratin inte till fullo har insett den kulturella mångfaldens betydelse. Det är också möjligt att de har underskattat avideologiseringens och den politiska och massmediala opportunismens betydelse. Men om ni vill bryta den här cirkeln, om ni vill slå vakt om arbetarrörelsens grundläggande värderingar humanism, solidaritet, medmänsklighet och jämlikhet, så måste ni satsa på och stöda en levande kulturell utveckling i landet. Någon genväg finns inte!

Herr talman! Jag instämmer i mycket av vad de föregående talarna har sagt när det gäller riksteatern, länsmuseer etc. Det har vi utvecklat i vår motion. Vi vill satsa 90 milj.kr. mer än regeringen på de olika kulturpolitiska åtgärder som behövs. Jag tar mig här friheten att utveckla ett ideologiskt tema i vår motion, som kanske kan föra till ett nytt kulturpolitiskt mål -- det nionde. Vår kulturmotion inleds i år med mottot: ''Den lyckliga upplevelsen av björken i solskenet finns i björken lika mycket som i mig som åskådare.'' Citatet härleds till Spinoza och Arne Naess, båda filosofer, den senare avhoppad professor i ämnet och miljökämpe. För egen del finner jag innebörden i denna mening djupt betydelsefull när det gäller vår syn på natur och kultur. Jag vill gärna tolka in att den visar på något lustfyllt och estetiskt tilltalande i själva perceptionsakten, men också på att naturen i sig är bärare av en inneboende skönhet. Kanske är det just detta som det bästa i konsten alltid kunnat uttrycka. Spinoza ger oss en bra utgångspunkt när han säger att det finns lika många glädjeämnen som det finns ting som glädjer, menar Naess. Om man går ytterligare ett steg, kan man betrakta glädjeämnen som en del av objekten och objekten som en del av glädjeämnena. Men kultur och natur är två fenomen som väl annars stått i viss motsättning till varandra. ''När man tar avstånd från naturen och det naturliga'', säger Arne Naess, ''tar man samtidigt avstånd från det som jaget är uppbyggt av''. Om identiteten hos människor bryts ner, då bryts också självkänslan och självrespekten ner. Arne Naess varnar enträget för att ett avståndstagande från naturen, bl.a. i ''kulturens'' namn leder till självdestruktion. För Naess och en växande grupp människor är vi människor och naturen delar av samma helhet. Allt liv följer samma lagar. Vad som är gott för naturen är också gott för människan. Om man menar att naturen fortsatt kan utnyttjas hur som helst, så kommer detta också att drabba människor. Respekt för naturen är samtidigt respekt för människan -- det är kanske Naess filosofi i ett nötskal. Sådana här tankar är inte förbehållna enbart ekologiska filosofer. I undersökningen ''Människovärde och människovärdering'' ställdes frågan till ett representativt urval av svenskar om man ''bör visa större respekt för människor än för andra levande varelser''. Till viss förvåning ansåg två tredjedelar av de tillfrågade inte detta. Tanken om allt livs lika värde har djupa rötter i folkmedvetandet. En överväldigande majoritet ansåg också att naturen har ett egenvärde, inte bara värde i förhållande till människan. Skilda arters rätt till existens oberoende av människans önskemål, naturens skönhet och av människan opåverkade livsmiljöer är emellertid exempel på livsbetingelser som är nära nog omöjliga att mäta i siffror. Herr talman! Hur skall vi förhålla oss till naturen inom oss och runt oss? Kan kulturen och konsten göra en insats för att närma kultur och natur till varandra? Kunskap om naturen kan, som Georg Henrik von Wright framhållit, ha två fundamentalt olika syften. Det kan handla om att förstå för att kunna anpassa sig till naturens olika villkor eller om att förstå för att kunna påverka. Under de senaste seklerna har vetenskapen varit inriktad på herravälde över naturen, att lära sig utnyttja naturkrafterna. Den renlärige naturvetenskapsmannen tenderar att försumma förhållanden som inte går att uttrycka i siffror eller inte är ''objektiva''. Naturen reduceras till ett objekt för människors studier. Dialogen blir ensidig -- ett ''jag-du-förhållande'' ersattes med ett ''jag-det-förhållande''. Naturen avsjälades. Ekosoferna markerar vårt behov av kunskap för att lära oss att förstå de gränser naturen sätter för människors existens. Miljöpartiet de gröna försöker grunda sin politik på en teori om naturen och människors förhållanden till denna. Politiken handlar inte längre endast om att fördela de tillgångar som produktionen skapar. Det är villkoren för produktionen det gäller i allt högre grad. Vidmakthållandet av naturen är ett av de biologiska samhällets imperativ: det handlar om överlevnad. Att förena utnyttjande och varsamhet är alltså en av de stora uppgifterna för det biologiska samhället. Livsstilen i moderna industriländer anklagas ofta för kortsiktighet. När vi bygger upp vårt välstånd, sker det ofta på bekostnad av dem som kommer efter oss. Många med mig menar att mentaliteten i konsumtionssamhället behöver ersättas med ett hlet annat sätt att förhålla sig till resurser och råvaror. Herr talman! Kan kulturen bidra till en annorlunda mentalitet vad gäller målsättningen att formulera en moral som sätter gränser för människan och hennes teknik eller den i den tekniska civilisationens struktur inneboende och planlösa dynamik som driver denna civilisation mot ett sammanbrott. I vår del av världen är det fråga om en överflödets apokalyps som leder till utmattning, förorening och ödeläggande av vår planet. Den lyckliga upplevelsen av björken i solskenet finns i björken lika mycket som i mig som åskådare. Det går inte att isolera björken därute som ett ting och glädjen som en känsla i mig, menar ekosofen Arne Naess. Att bli delaktig av kulturlivets frukter kan stärka människors förmåga till fantasi, känsla och förståelse. Det ger glädje och näring åt själen. Vi behöver en gränsöverskridande kultur, en gränsöverskridande konst med ekologiska insikter. Konstnären Joseph Beuys var ekologisk och militant. Han trängde ned i kulturella bottenskikt med sina installationer av filtar, bårar, sopor, uppstoppade harar, fettskulpturer och plantering av 7 000 ekar i Kassel. Han kunde besvärja förgängelsen i naturen men var samtidigt fylld av energi och hopp. Gränsöverskridande har just blivit ett nyckelord för dagens konstnärliga aktiviteter. Det är sak samma om det kallas skulptur, installation, grafik eller design -- medierna är inte längre sig själva nog, och det har resulterat i många fruktbara möten. Konstnärer har alltid fungerat som ideologiska spjutspetsar och moraliska väckarklockor och lackmuspapper. Vissa kostnärer formulerar sina bilder till miljöappeller och målar förstörd natur som väckningssignaler. De formulerar för närvarande på sina håll ett program som vill uttrycka att ''konst är att göra livet viktigaste än konst''. Så här skriver konstnären och professorn vid konsthögskolan Enno Hallek: ''Under 90-talet kommer vi att inse att människan är märkvärdigare än maskinen. För att distansera oss från maskiner och datorer kommer kreativitet, humor och medkänsla att vara det viktigare inom konsten.'' Herr talman! Skall den svenska kulturpolitiken hänga med i de nya tendenserna under 90-talet?

Herr talman! Jag väljer att i mitt anförande först ta upp ett antal principiella och generella resonemang och skall därutöver också inom ramen för min anförandetid söka besvara de frågor som ställdes. Om jag inte hinner det ber jag att få återkomma i en senare replik. Vi kan i dag notera ett starkt och växande intresse för kultur och periodvis -- även i denna kammare -- ett starkt växande intresse för kulturpolitik och kulturpolitiska diskussioner. Det är viktigt att slå fast som en utgångspunkt för varje sådan debatt, att vi har ett vitalt kulturliv i Sverige och att vi faktiskt har flera konstnärligt helt verksamma personer än någonsin tidigare. Det finns en strävan att beskriva tillvaron som om det ständigt blev sämre. Låt mig då påminna om att när det första frigruppsstödet infördes för fria teatergrupper, gällde det 56 yrkesverksamma personer inom de grupperna. Vid den senaste redovisningen jag har sett gäller det 583 personer som är yrkesverksamma inom de fria teatergrupperna. Det har således skett en mycket stor ökning av antalet personer som ägnar sig åt en sådan yrkesmässig verksamhet. Sedan får vi erkänna att de var och en för sig har förutsättningar som inte är de vi skulle önska. Men om man ser på den samlade insats som man från skattebetalarnas, medborgarnas och samfällighetens sida gör på konstområdet är det en väsentlig ökning av insatsen och uppmärksamheten jämfört med utgångspunkten.

Om vi ser till beloppen -- och detta är viktigt -- kan vi konstatera att det under den här perioden har satsats väsentligt mera. Om man räknar fram vad den budgetproposition som nu har lagts fram innebär, har i realförstärkning, i fast penningvärde, en ökning av kulturanslagen med 376 milj.kr. skett. Det är de pengar som har gått ut. Men de har inte gått till de områden på vilka den socialdemokratiska regeringen gick ut och förutsatte att ökningarna skulle ske. Det innebär att det är riksdagen obetaget att göra andra fördelningar. Riksdagen har delvis gjort detta, men man har därvid förbrukat de medel som vi i vår treårsplanering hade förutsatt för denna insats. Det är förklaringen till att budgeten måste se ut som den gör i år. Vi kan konstatera att vid sidan av den insats som har gjorts inom statliga verksamheter, har kommuner och landsting på sina områden på motsvarande sätt byggt ut och förstärkt kulturverksamheterna och deras förutsättningar. Några noteringar: I samverkan mellan alla de tre politiska nivåerna -- stat, landsting och kommun -- har vi fått en fast och säker bas för kultur i hela landet -- länsteatrar, länsmuseer och länsorkestrar. Vi har också fått ett stort antal kulturens boningar av mycket hög kvalitet. 86 kommuner har på tio år skaffat sig nya huvudbibliotek; en tredjedel av landets kommuner har förnyat sitt biblioteksbistånd. Vi har fått stora konserthus, och en tidskrift utropar triumferande ''Konserthusboomen!'' när man redovisar vad som har byggts på kulturområdet.

På punkt efter punkt kan man visa vad som faktiskt har hänt. Vi kan också konstatera att kulturinsatsen har varit framgångsrik i så motto att medborgarna har tagit emot den. Regeringen lade häromåret fram förslag om att ge en garanti på 8,5 milj.kr. för tillkomsten av en ny nationalencyklopedi. Sparbanksföreningen, den samlade sparbanksrörelsen, gick också in med 8,5 milj.kr. Det var då en garanti för något som många ansåg vara dödfött. I själva verket räckte denna garanti för att väcka ett intresse som gjorde att utgivaren av verket med en viss stolthet kunde komma tillbaka och säga: 9 889 044 spänn får staten tillbaka och lika mycket får sparbanksrörelsen, eftersom så många var intresserade. Det är ett gott exempel på hur en god kulturpolitik kan utformas! Alla de som begär statliga garantier för exempelvis stora idrottsevenemang har icke alltid samma framgång när det gäller att förvalta de anslagsmedel de får till sitt förfogande. Den Europarådsrapport som lämnades visar på stor framgång för svensk kulturpolitik. Men vi tvingas alltså i år att konstatera att vi inte har disponibla medel för att kunna fullfölja det vi hade räknat med exempelvis i fråga om konstnärsstödet och den regionala utbyggnaden. Vi måste då, vilket naturligtvis i sig inte är särskilt angenämt, gå till riksdagen och säga detta. Men vi måste göra det i vetskap om att inflationen är förödande för kulturanslagen, för kulturverksamheten. Vi kan inte medvetet lägga fram ett förslag som innebär att vi spär på inflationstakten och tömmer kassorna, låt vara att det då inte behöver vara regeringen som skyltar med att tömma kassorna, utan att det är den mer anonyma inflationen. Vi måste se till att de pengar som finns för kulturverksamheter är säkra och goda slantar, som duger att betala med. När det gäller Riksteatern finns i det förslag som är framlagt ingen som helst nedvärdering av dess verksamhet, tvärtom. Men jag konstaterar att Riksteatern inte har de fasta åtaganden som andra har, och den har därför lättare att i en ekonomiskt krisartad situation begränsa sin verksamhet för att sedan kunna komma tillbaka. De slutsatser jag kan dra av det som har hänt på kulturområdet är att det är glädjande att det är en så stor och i långa stycken omfattande enighet. Men tillgängligheten, som det hittills har varit huvudsyfte att öka, räcker inte. Vi måste också se till att ta vara på det som i god mening kan kallas folkbildningsviljan, att få fler att intressera sig och ta del. Då är det också viktigt att vi utnyttjar de strukturer som finns. Vi har i långa stycken sökt utnyttja exempelvis marknaden, där en sådan finns. Nationalencyklopedin är ett exempel på framgångar på det området. Filmproduktion och biografverksamhet har hittills varit framgångsrika. Nu har vi råkat ut för det att antalet biografbesök har sjunkit och att videouthyrningen har minskat dramatiskt. Filminstitutet tillförs inom ramen för filmavtalet mer pengar än tidigare. Det är alltså branschens bidrag som sviktar. Statsbidragen höjs också i år. I tidningsdebatten i dag kan man ibland få intrycket att det är staten som begränsar sina insatser till Filminstitutet. Men statsbidragen höjs. Vi får så småningom tillfälle att diskutera filmpolitiken. Det är alltså branschen och biografbesökarna som icke har lämnat bidrag i den omfattning som hade varit önskvärt för att man skulle kunna hålla samma höga nivå. För 1990-talet gäller nu, med en stabil ekonomi som grund, att vi skall söka utveckla vår kulturpolitik. I Europaperspektivet handlar det om att förstärka identitet och kulturbas snarare än att försöka finna marknader för kulturen som handelsvara. Kulturmiljövården är ett ganska bra exempel på detta med att förstärka bas och identitet, eftersom det ju där inte handlar om att ge en rationell marknadsföring. På medieområdet handlar det om att sörja för en bred uppslutning kring uppgifter och mål för På skolans område handlar det om att ge våra barn kunskaper och delaktighet och att väcka och utveckla deras skapande förmåga. Vi har nu en mycket god struktur för vår kulturpolitik, och den viktigaste frågan framöver är kanske ändå en helt annan än den vi har ställt tidigare. Hittills har vi ofta när det gäller våra institutioner gått ut och frågat: Vad kan institutionen göra för den medborgaren, för den enskilde eller för den eller den medborgargruppen? Jag tror att vi nu, när vi har dessa institutioner -- de fina biblioteken och de fina teatrarna -- bör fråga: Vad kan den enskilde medborgaren, vad kan gruppen av medborgare göra för att tillföra sina resurser till den institution vi har så att vi förstärker dess möjligheter och utvecklar institutionerna, inte tömmer dem på deras resurser? Vi har möjligen hittills haft alltför lätt att göra just det.
Herr talman! Det finns en form av skryt som kan vara nästintill förmäten därför att den kan vara sig själv nog. När jag lyssnar på Bengt Göransson kan jag instämma i att det och det är bra. Men när det liksom stannar därvid och man tycker att det är så bra att inga ytterligare förbättringar behövs, då blir jag litet rädd. Först angående de 300 miljonerna. När riksdagen fattar beslut är vi inte tvingade bara att göra omfördelningar. Det är vi som handhar statsutgifter och statsinkomster. Bengt Göransson gav en känsla av att vi får fördela hur vi vill och att han sedan har rätt att dra tillbaka vad vi har velat lägga till. Bengt Göransson tar också upp Bra Böcker och Nationalencyklopedin. Glöm inte att det är fråga om fantastiska enskilda insatser av alla medarbetarna i Höganäs -- dessa har faktiskt företrädesvis funnits i Skåne -- som dag och natt och under helger har jobbat med denna encyklopedi. Och ersättningen, den pekuniära, har inte varit huvudmålet. Det är de enskildas engagemang som spelar så stor roll. Så slutar Bengt Göransson med att säga: Nu gäller det vad medborgarna kan göra. Här har Bengt Göransson år efter år räknat med att sponsring är något som stora företa skall ägna sig åt. Där har han i och för sig ändrat uppfattning. Vad vi har velat med våra förslag om kulturfonder är att ge enkla människor möjligheter att visa att de vill göra något för kulturen genom att kunna ge bidrag till 50 årsdagar, testamenten och i begravningar. Men Bengt Göransson har bara tagit de stora företagen och talat om Vasa och sagt att det går inte att bilda kulturfonder. Men det går när det gäller medicinsk forskning, och jag är övertygad om att det finns samma vilja också när det gäller kulturen. Ett ord till om de enskilda engagemangen. Titta runt omkring. Vi har 2 000 konstföreningar. Vi har mer än 100 teaterföreningar, som går vid sidan av Skådebanan, konstfrämjandet och allt detta. Detta att människan själv engagerar sig är ju vad som bär upp och utvecklar den levande kulturen. Jag förstår att Bengt Göransson inte hade tid att svara på mina två frågor, men det gällde grundbeloppen och hur han ser på organisationen av kulturmiljöarbetet ute i vårt land.

Herr talman! Jag skall inte ge mig in någon omfattande sifferexercis om miljoner hit eller dit. Vi får återkomma. Vi har klart den uppfattningen att även om kulturutskottet gjort förtjänstfulla insatser för att öka anslagen på vissa områden finns ändå ett stort gap kvar för förstärkningar innan socialdemokraternas löfte är uppfyllt. Men den frågan får vi återkomma till. Jag vill gå in på en annan sak som kulturministern tog upp och som jag tycker är principiellt intressant. Den hänger också samman med vad jag tog upp i mitt anförande. Kulturministern räknade upp allt som hänt. Det hade byggts teatrar, konserthus osv. Det är precis vad som hänt, och det är just detta jag ville hänvisa till i mitt anförande. Låt mig ta ett exempel från min hemkommun Örebro, som gått in med ett omfattande ekonomiskt ansvar i ett nytt konserthus. Där har också kulturministern varit med, det är jag medveten om. Samtidigt har man sagt att staten skall ge sitt bidrag för att den musik som skall frodas, växa och leva i det huset skall utvecklas. Men nu tas det löftet tillbaka. Vad skall landstinget och kommunen i min hemort då säga när utbildningsministern inte håller det löftet? Jag förstod inte riktigt hans syn på inflationen. Är det så att uppfyllandet av detta löfte skulle bidra till inflationsbrasan? Missuppfattade jag det, eller sade kulturministern det? Jag trodde i och för sig att det var en annan värme kulturarbetarna skulle sprida än att öka inflationsbrasan. Även om jag inte fick svar på min fråga är det kanske så att kulturministern menar att därför att man måste göra vissa andra inskränkningar i budgeten måste också kulturen bära sin del av det ansvaret. Alltså måste vi också spara på kulturinsatserna. Är det så jag får tolka detta?

Herr talman! Jag vill inte försumma tillfället att berömma den förda kulturpolitiken i många avseenden. Målen för den statliga kulturpolitiken från 1974 har legat som grund för en reformpolitik som varit ambitiös och ofta framgångsrik. De målen har varit ett bra styrinstrument. Jag har i dag försökt utnyttja detta och föreslå ett nytt mål som skulle kunna befrämja ett personligt ansvarstagande för naturens helhet och för att uppnå ett ekologiskt medvetande. Det är tydligen en väg man kan gå vidare på. Jag vill också påminna om att Europarådets examinatorer granskat den svenska kulturpolitiken och kunnat peka på många bra saker i den. I takt med nya erfarenheter och nya behov har regeringen försökt gå vidare med reformverksamheten. Sålunda har man presenterat sedan 1989 års budgetproposition ett treårsprogram för ökade kulturinsatser. Regeringen ville prioritera att vidga deltagandet i kulturlivet, att förstärka det regionala kulturlivet och att förbättra konstnärernas villkor. Jag är glad att ha fått vara med om detta lyft för kulturen i landet under de två tidigare budgetåren, men jag måste deklarera min besvikelse över nu föreliggande kulturbudget. Den ambitiösa reformpolitiken avslutas snöpligt i en reträtt med uppgivande av stöd till vitala kultursektorer. Jag tänker då, som jag sade tidigare, på Riksteatern, som man lämnar vind för våg. Vi kan inte ha teatrar som står med tomma scener. Jag tänker också på länsmuseernas verksamhet som särskilt för vår del berör miljövård och liknande ting. Det finns också en del andra ofullkomligheter i budgeten. Detta drabbar det andra prioriteringsmålet att stärka det regionala kulturlivet.Vad beträffar frågan om att förbättra konstnärernas villkor har det nu kommit ett öppet brev om hur förändringen drabbar väldigt hårt. I den Thamska utredningen var det fråga om 72 miljoner man skulle lyfta konstnärernas villkor med. Av det ser vi tyvärr mycket litet.

Herr talman! När man debatterar med kulturministern och är kritisk till vissa delar av kulturpolitiken löper man alltid risk att uppfattas som svartmålare. Det är en risk man får ta. Men jag tycker det finns inslag i utvecklingen i Sverige i dag som borde göra också kulturministern bekymrad. Det finns kommersiella inslag i kulturutbytet som dominerar hela kulturlivet i Sverige. Många betecknar det som kulturimperialism, som ett massivt försök att påtvinga oss livsstilar och idéer och värderingar som kommer utifrån. Det finns många som hävdar att en stor del av ungdomarna i dag är historielösa. Utan tvivel ligger det i politikernas intresse att kunna utveckla alternativ till den av kommersiella krafter dominerade masskulturen. Alternativen är sådana kulturyttringar som bygger på folks erfarenheter och folks liv, som utvecklar den folkliga nationella kulturen. Den gör det möjligt för våra ungdomar att få ett perspektiv på sitt liv som sträcker sig till det kulturella arvet. Man kan inte komma ifrån att dessa risker finns. Det är inte svartmålning om man påpekar det. Kulturministern säger att vi inte kan satsa hur mycket som helst på kulturverksamheten. Vi skall inte spä på inflationen ytterligare. Jag vill hävda att det inte är fråga om detta. Regeringens budgetproposition riskerar inte att spä på inflationen. Både 1989 och 1990 räknade regeringen med en prisuppräkning eller kostnadskompensation med 4 %. Den verkliga inflationen i landet var 8,5 % 1989 och 11 % 1990, vilket innebär en de facto minskning av de medel som går till kulturell verksamhet. Lägger man därtill de negativa effekterna för vissa kulturyttringar av skatteomläggningen, med ökade kostnader för resor och hotell, så ser man att en institution som t.ex. riksteatern drabbas speciellt hårt i den budget regeringen lägger fram.

Herr talman! Jag börjar med frågan om inflationen. Det budgetförslag som regeringen presenterar är ett förslag till en balanserad budget. Självfallet måste också kostnaderna på kulturområdet vägas in. Även kulturens kostnader är ju en del av samhällsekonomin. För mig är detta elementärt. Jag inser att en del tycker att sådana pengar inte bör räknas, eftersom kulturen är någonting som är nyttigt. Men de pengarna räknas faktiskt. Jag menar att inflationen är förödande för kulturens verksamheter, för konstnärerna och för institutionerna. Därför måste vi fästa mycket stor vikt vid inflationsbekämpningen. Den som tycker annorlunda får göra det. Men då måste man vara medveten om att det blir ett spel med t.ex. kulturarbetarna som insats, och det är någonting som jag inte vill vara med på. Lars Ernestam säger att regeringen har svikit Örebro. Vi har sagt att vi får skjuta på detta med symfonimusiken. Bl.a. beror det, Lars Ernestam, på att vi i en uppgörelse under året med landstingen om länsorkestrarna har åstadkommit en mycket kraftig ökning. 39 milj.kr. har nämligen tillförts området för att möjliggöra ett mera vitalt och fördjupat musikliv. När det gäller uppräkningen av kulturanslagen, Alexander Chrisopoulos, vill jag säga att den uppräkningen är större än inflationen. Det är alltså inte fråga om någon schablonartad bidragsomräkning. Med ungefär 10,5 % höjs kulturanslagen i den budget som jag lägger fram. Merparten av de pengar som anslagits har gått till museer -- bortemot 100 milj.kr. Konstnärsbidragens realvärde under den här perioden uppgår till ungefär 41 milj.kr. För kulturmiljövården gäller 32 milj.kr. Det här är de största bitarna i fråga om de förstärkningar om 376 milj.kr. som jag tidigare nämnde. En mycket kraftig höjning av anslagen har således skett. Jag avser inte att skryta, Ingrid Sundberg, för att dölja några kvarstående problem. I själva verket jag denna gång valt att vara utomordentligt hederlig i min redovisning. Jag säger att det återstår områden som vi hade velat klara. Men eftersom riksdagen har möjlighet och är i sin fulla rätt att fatta beslut som inte överensstämmer med förslagen i olika budgetpropositioner, har riksdagen fattat beslut som innebär att de slantar som jag hade räknat med att kunna disponera för det tredje året redan har förbrukats. Pengarna har gått till andra ändamål. Den slutsatsen kan det väl knappast vara kulturministern obetaget att få redovisa inför kammaren. Jag har ju ett tvång över mig att redovisa en balanserad budget. Stina Gustavsson hade några frågor om de lönebidragsanställda. Jag kan säga att det pågår överläggningar i regeringskansliet i det sammanhanget. Det finns problem som måste få en lösning. Vidare hade Stina Gustavsson krav på utredningar. Det gäller t.ex. museiväsendet. Vi möter ofta sådana krav. Något ironiskt, men vänligt, vill jag framhålla att jag tycker att ni i centerpartiet verkar älska att fly in i ett entusiastiskt utredande, vilket ger möjlighet till välvilliga uttalanden. Men för den skull behöver man inte dra några slutsatser av de vänligheter som strös omkring. Ingrid Sundberg och Stina Gustavsson har missförstått mig på en punkt. Det gäller frågan om det enskilda engagemanget. Jag är medveten om att jag uttryckte mig litet kortfattat på den punkten. Ni tror med en gång att det handlar om att få enskilda människor att ge pengar till stadsbibliotek eller teatrar. Men det var inte sponsring som jag talade om, utan jag sade att människor måste få möta krav på sig att faktiskt utnyttja de institutioner som har skapats. Biblioteket är ett ganska bra exempel på hur man hanterar sådant här. Jag möter ofta t.ex. bibliotekarier som frågar: Vad kan bibliotektet göra för pensionererna? Vidare säger man att man inte kan göra någonting för pensionärerna, eftersom man inte har fått några extra anslag för det ändamålet. Sedan definierar man snabbt ett antal grupper som var och en för sig fordrar särskilda insatser av institutionen, och på det sättet töms institutionen på sina resurser. Jag tycker att vi skall gå ut och fråga: Vad kan den stora pensionärsgruppen tillföra biblioteket mitt i byn som en resurs där? Hur används biblioteket för studieverksamhet och fritidsverksamhet? Hur förstärker vi denna institution som ändå finns? Det är viktigt att ställa dessa frågor, som en konsekvens av den kulturpolitik som förs. Annars kommer vi alltid att ha institutioner som blir ett slags mekanisk fördelning av skattepengar -- var och en skall ha tillbaka exakt vad vederbörande har satsat. Men då vore det enklare att dela ut en bok till var och en. Inger Sundberg ser detta med En bok för alla som en stor socialistisk kampanjorganisation. Hon konstaterar, och det är litet överraskande för mig att höra det, att En bok för alla har gjort slut på den svenska litteraturen, att den har gjort att det inte finns något mera att ge ut som är värdefullt. Jag har rannsakat mitt minne -- jag har inte utgivningen klar för mig -- men jag kan bara komma på en riktigt socialistisk kampskrift som har givits ut. Jag tänker på 1700-talssocialisten och teoretikern Carl Michael Bellman, vars verk har publicerats i en fin En bok för alla-upplaga. Jag förmodar att det är den som avses när det talas om en socialistisk kampskrift som borde förhindras i Jag för min del känner mycket stor glädje när det gäller den här boken. Jag har spritt den bland människor, både barn och ungdomar, som jag har mött. Jag har sagt att de nu kan läsa Bellman. Men jag inser att Carl Michael Bellman, vid en strikt kontroll i mitt eget parti, sannolikt skulle lämna ett och annat att önska. Det gäller då både hans syn på vardagligt beteende hos medborgare och på samhälleligt ansvarstagande. Men jag tycker att det är bra att Bellmanvolymen har givits ut i En bok för alla-upplaga. Även i år vill Ingrid Sundberg avskaffa kulturrådet. Det är tur att hon inte hann göra det innan arbetet med Nationalencyklopedin kom i gång. Kulturrådets direktör är i realiteten en av de besjälade personerna bakom detta projekt. Det är ju inte en enskild bokförläggare som har varit mest entusiastisk, utan det råkar vara kulturrådets företrädare som nästan maniskt har drivit detta arbete. Han har ringt mig tidigt på morgonen och sagt med starkt engagemang att vi måste göra någonting. I själva verket är Nationalencyklopedin ett exempel på hur en samhällelig organisation som har en bestämd uppgift kan ta initiativ, driva initiativ och sy ihop privata intressen. Jag underskattar inte ett ögonblick värdet av det som det privata bokförlaget har gjort -- tvärtom.

Vi har all anledning att se över strukturer och system. Jag är bara angelägen om att det skall kunna ske på annat sätt än i form av de ständiga stora utredningarna. Slutligen till Kaj Nilsson, som tar upp ett mycket intressant och tankeväckande resonemang om natur och kultur. Jag har respekt för det Kaj Nilsson säger, men jag tycker ändå att Kaj Nilsson gör det litet för enkelt för sig. Han landar man, som så många miljöpartister gör, i föreställningen att kultur och miljö egentligen är en och samma sak, och så är det ju inte. Kultur och miljö är varandras motsatser, och det måste vi erkänna. Om vi gör det blir det möjligt att föra en naturmiljöpolitik och en kulturmiljöpolitik som blir meningsfull. Vad är våra ansträngningar att bevara det odlade landskapet annat än ett försök att hindra naturen att ta tillbaka det som vi en gång har erövrat från naturen? Jag tror faktiskt att det är nödvändigt att vi ser denna spänning, att kultur alltid innebär ingrepp på olika sätt. Det kan konkretiseras på många sätt. Jag noterar att Kaj Nilsson avslutar med att säga att datorerna egentligen var onaturliga. Ja, där har vi faktiskt en konfliktpunkt som är mycket påtaglig. Jag går ibland på de stora teatrarna och teaterinstitutionerna och på en och annan friteater. Jag ser deras datoriserade ljus och ljudbord och tänker på hur det såg ut häromåret. Så ser jag hur mycket elkraft de kräver under teaterföreställningarna. Även de är faktiskt en del i denna spänning mellan natur och kultur, och den definieras inte bort genom att säga att den elkraft och datorkraft som används av Dramatens ljusbord skulle vara särskilt ekologisk jämfört med annan datorkraft. Det är den faktiskt inte.

Herr talman! Låt mig ta detta med pengarna först. Bengt Göransson säger att hans slantar är förbrukade. Men jag vidhåller att det är riksdagen och inte Bengt Göransson som bestämmer över slantarna. Jag måste säga att jag fick mig en tankeställare i dag när jag hörde att regeringen har föreslagit 250 miljoner till information om medbestämmandelagen. Kunde inte Bengt Göransson förhandla sig till en tiondel för information om kultur i hela det svenska landet? Det vore 25 nya friska miljoner. Medbestämmandelagen är ändå 15 år gammal, men inom kulturen finns det mycket nyare saker att informera om. Det är faktiskt en förhandlingsfråga mellan statsråden i en regering. Bengt Göransson gjorde ingen kommentar till hur man ser på kulturmiljövårdens organisation och en ökad regionalisering, men det kommer väl så småningom. Jag blev kanske också föremål för en missuppfattning när det gäller En bok för alla. Det är inte böckerna i sig jag kritiserar. Många av böckerna som ges ut av En bok för alla i dag är ingen bra litteratur. Det socialistiska i det är att vi använder statsmedel för att subventionera ett visst förlag när det finns andra, t.ex. pocketböcker, som jag vidhåller numera ofta har ett högre läsvärde än böckerna från En bok för alla. Jag är också glad för Bellmanboken; det vill jag gärna säga. Beträffande Nationalencyklopedian vill jag förutom dem som Bengt Göransson tycker att vi skall tacka i första hand rikta ett mycket stort tack till de vetenskapliga medarbetare som har gjort att boken har fått den kvalitet som den har. Efter att ha lyssnat till Bengt Göransson kan jag inte säga annat än att jag med glädje ser fram emot att en gång i framtiden få läsa boken om Nationalencyklopedins tillkomst i alla dess faser, med och utan kulturrådet. Till sist vill jag beträffande det regionala ansvaret säga att Bengt Göransson inte har nämnt någonting om den framtida utvecklingen för museivärlden, för teatervärlden ute i landet. Kommer den starkt centraliserade styrningen att fortsätta? Jag hade gärna velat ha svar på den frågan.

Herr talman! Kulturministern säger det självklara att en budget måste vara balanserad. Självfallet instämmer jag i det. Dessutom vill jag säga att varje partis ambition när de presenterar ett alternativt budgetförslag är att budgeten är balanserad. Självklart är också att det naturligtvis inom ramarna för en balanserad budget, beroende på vilka politiska ideologier vi representerar här i riksdagen, finns olika prioriteringar av anslagen. Det gör exempelvis att vårt parti anser att anslaget till kulturen bör uppgå till 1 % av statsbudgeten, för vi tillmäter varje kulturellt ändamål väldigt stor betydelse. Regeringspartiet gör andra prioriteringar. Var kulturen hamnar i prioriteringshänseende inom den balanserade budget som regeringen har presenterat har vi ju fått veta. Anslaget är enligt vår uppfattning otillräckligt. Det är inte konstigare än så. Det finns andra exempel. Ingrid Sundberg gjorde exempelvis jämförelser mellan informationen om medbestämmandelagen och anslaget till kulturen. Det är naturligtvis fritt fram att göra det. Vi gör andra prioriteringar. Men alla strävar vi alltså efter att presentera en balanserad budget. Det är den politiska, ideologiska målinriktningen i verksamheten som återspeglas där. Jag tror att det finns utrymme för en framtida debatt här i riksdagen om alla dessa frågor. Det finns en mängd motioner på kulturområdet. Jag kan nöja mig med att notera att kulturministern deklarerade den goda viljan att satsa ännu mer på kulturen. Jag kan också tolka det så att det är möjligt att kulturministern inte fått gehör för sina önskningar från de övriga inom regeringen. Jag hoppas att vi i övriga partier som deltar i kulturpolitikens utformning kan hjälpa kulturministern att korrigera anslagen till kulturen på väsentliga områden.

Herr talman! Jag kan fortsätta där föregående talare slutade. Jag har nu fått en förklaring till det kulturministern beskrev som inflationsbrasa. Det var alltså en prioriteringsfråga. Min första fråga till kulturministern gällde just detta: Anser socialdemokraterna att osthyveln skall skära hårt och drabba kulturen när man måste göra besparingar? Svaret på den punkten blev alltså ja. Så kommer vi till detta med prioriteringar. Ingrid Sundberg nämnde en socialdemokratisk prioritering. Det finns andra av samma typ. För folkpartiets del har vi prioriterat några saker i vår strama budget. Det är, som jag sade i mitt inledningsanförande, det glömda Sverige, biståndet till världens fattiga och kulturen. Det kan finnas ideologiska skillnader i detta. Och jag tror också att det gör det. Då får vi konstatera att vi står där och att vi gör olika prioriteringar. Vi prioriterar kulturen olika. Jag hade i mitt första inlägg ytterligare en fråga. Jag tog upp den eftersom det är första gången som jag debatterar kultur med statsrådet. Jag har alltid varit engagerad i kulturmiljöfrågor och i kulturminnesvården. Jag nämnde då att vi i Sverige har 1 000 skyddade byggnader. Danmark har 9 000 och Holland har 42 000. Nu kan emellertid dessa tal korrigeras. T.ex. kyrkobyggnader var inte medräknade, och det finns byggnader som är skyddade på annat sätt, osv. Men dessa tal säger ändå en hel del. Jag hade besök av en god vän från Europa som har sett stora delar av Europa. Han sade: Vad är det med Sverige? Man brukar säga att kyrkan står mitt i byn. I Sveriges medelstora städer står i stället Domusvaruhuset mitt i byn omgivet av likartad bebyggelse. Jag undrar vad detta beror på. Beror det på att vi hade mindre att bevara? Vi hade trähus som brunnit, och vi hade kanske mindre värdefull bebyggelse, osv. Men vad är det som gör att kultursynen skiljer sig åt så mycket i Sverige jämfört med andra länder? Det tror jag också är en ideologisk fråga som jag tycker att det skulle vara intressant att få svar på. Beror det möjligen på, som jag sade i mitt inledningsanförande, att socialdemokraterna i socialistisk välvilja ville riva det gamla för att skapa något nytt och att man inte kände starkt för sambandet mellan det gamla och det nya?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

Herr talman! Jag tackar för de synpunkter som kulturministern ger på natur och kultur. Jag påpekade att det är ett inbyggt motsatsförhållande, men att det nu har gått så långt med den stora befolkning som världen nu har att man inte kan fortsätta att låta det ske på det gamla sättet, som innebär att man exploaterar naturresurser och råvaror och förstör miljön på det sätt som nu sker i t.ex. Mellanöstern. Det finns alltså ett inbyggt motsatsförhållande. Beträffande kulturen vill jag säga att konsten alltid har uppfattat naturen på ett varsamt och ödmjukt sätt, och den pekar genom sina produkter på att man skall umgås varsamt med naturen. Den stimulerar till varsamhet. Det är faktiskt vad den främste miljökämpen inom socialdemokratin, Stefan Edman, också pekar på, men det är en mer kristen moralfilosofisk variant av det här temat. Han säger att när han går ut och plockar hallon i skogen upplever han ''kommunion med kosmos''. Det stimulerar till en verklig varsamhet med naturen, och han skulle inte kunna göra en fluga för när.

Herr talman! Jag har både förståelse och respekt för de resonemang som Kaj Nilsson för. Jag håller med om man inte kan exploatera naturresurser hur mycket som helst och i vilka former som helst. Men jag tror att måste vara litet försiktig för att komma undan spänningen. Om jag förstod Kaj Nilsson rätt menade han att konsten alltid uppmärksammar naturen på ett varsamt sätt. Jag är inte säker på det. Jag är inte säker på att alla konstnärer har ett varsamt förhållande till naturen. Jag är rädd för vissa effekter, och jag har sett vilka effekter miljöpartiets ståndpunkt förra året när det gäller forskningen har fått, då miljöpartiet krävde förbud mot stöd för sådan forskning som man på förhand inte visste gynnar hela mänskligheten, alltså ett förbud mot nyfikenhet, om man inte är säker på att nyfikenheten gagnar ens innersta vilja. Konsten måste, paradoxalt nog, också i sina yttringar få vara destruktiv. Konstens frihet är faktiskt central. Det som Kaj Nilsson här säger är att konstens frihet inte är så central. Han definierar bort den på ett sådant sätt att detta inte skulle kunna uppstå. Man jag kan inte utesluta att det kan finnas konstnärer som i sin natursyn är destruktiva. Också deras verk måste få ställas ut på museer, måste fås ses och betraktas. Det är detta som jag i detta sammanhang anser är viktigt att notera. Det gör man nämligen lättare om man erkänner motsatsförhållandet och blottlägger problem. Jag tror personligen på konfrontationens värde, men jag misstror konflikten. Konfrontationen är ofta produktiv, och konflikten är i regel destruktiv. Det är skillnad på konfrontation och konflikt. Det är viktigt att vi konfronterar uppfattningar och tankar mot varandra och erkänner spänningar och motsatser. Också detta kan i vid mening sägas vara ett kulturförhållningssätt. Lars Ernestam frågade om osthyveln måste drabba kulturen hårt. Men sanningen är ju att vi socialdemokrater 1988 gick ut och sade att vi är beredda att av våra gemensamma resurser satsa 300 friska miljoner under den här perioden. De pengar som har gått ut är 376 miljoner enligt vårt förslag. Lars Ernestams parti, folkpartiet liberalerna, tyckte att 300 miljoner var för mycket och föreslog 100 miljoner. Det var Jan-Erik Wikströms stora utspel i den förra valrörelsen. Det betyder att vi i varje fall har varit nästan fyra gånger så bra som folkpartiet liberalerna ville vara 1988. Vi har alltså ett resultat att peka på i det stycket. När det gäller synen på byggnader och annat finns det all anledning att vi för ett resonemang om detta, och jag skall gärna fundera på om vi i Sverige är mindre benägna att skydda byggnader än andra länder. Jag kan tänka mig att vi i vissa i delar har en annan byggnadsteknik som gör att vi inte kan spara lika många hus som man kan göra på håll. Det kan spela en viss roll. Vi har en annan geografisk struktur. Jag kan tänka mig att vi har en betydligt bättre redovisning, om vi ser på vårt sätt hantera naturens miljöer och om man på motsvarande sätt skulle göra en granskning. Men jag vänder mig mot Lars Ernestam när han försöker säga att det är socialdemokraterna som för att plåna ut minnena av allt gammalt har rivit. Det är väl inte socialdemokrater som har varit direktörer på Åhléns och som har byggt Åhléns varuhus i Uppsala, detta hemska Tempohus. Jag kan inte tänka mig att Åhléns vid den tidpunkten ägdes av någon aktiv socialdemokrat, åtminstone inte någon som satt i riksdagen. Det vet jag bestämt. Jag kan inte tänka mig att de som har exploaterat husen -- t.ex. Skånska Cement, som har demolerat Växjö centrum -- har styrts av socialdemokrater. Är det verkligen så? Det finns anledning för oss att så här efteråt fundera över hur man har byggt och vad man har gjort, men det finns knappast anledning att fundera i förenklade partipolitiska termer. Det är viktigt att ta ställning till vad vi ville åstadkomma och vad vi verkligen åstadkom. Detta blir särskilt viktigt när det nu är aktuellt med ett EG-samarbete. I dag kryllar det av trafikdirektörer och bilföretagsdirektörer som vill ha bort gamla värdefulla broar för att våra landsvägar skall kunna EG-anpassas. Det är sannerligen inte socialdemokrater som står främst i ledet och vill ta bort dessa broar. Det var den socialdemokratiska regeringen som sade nej till bortforslande av en sådan bro, som jag har haft möjlighet att ta ställning till. Det finns all anledning för oss att nyansera debatten, blottlägga problemen och erkänna att vi också där möter konflikter. Det finns ju människor som hamnar i den mycket praktiska konflikten att de önskar sig en snabb transport av billiga tomater till den butik i vilken de handlar och som de vill ha kvar på den lilla orten. Dessa människor har behov av vägen, och då kan detta behov komma i direkt konflikt med ett bevarandeintresse. Det blir alltså den här typen av motsättningar som vi måste leva med och erkänna. Jag är ledsen, Stina Gustavsson, om jag verkade ironisk när jag uttalade mig med en lätt ironi. Jag har ingenting emot översyner. Men när vi tittar i backspegeln har vi fått ett ganska gott dokument i form av den granskning som utfördes i Europarådets regi. Det finns anledning att mycket noga studera detta dokument och ta vara på också den kritik som där kommer fram. Jag har pekat på att tillgängligheten är viktig, men den är inte tillräcklig som riktningsgivare för kulturpolitiken. Det krävs också betydande inslag av det som jag föredrar att kalla för folkbildningsvilja, eller som andra möjligen föredrar att kalla för missionsvilja. Det är naturligtvis samma sak i detta sammanhang. Det handlar om att den intresserade och engagerade förmås att dela med sig av sitt intresse. Du som tycker om att läsa böcker har faktiskt ett ansvar för att tala om för andra att böcker är värda att läsas! Det är ett väldigt viktigt inslag i all kulturpolitik. Jag kan med stor glädje konstatera att dagens debatt visat att vår enighet uppenbarligen är ännu litet större än den tidigare har varit. Vi har olika synpunkter på kulturmiljövårdens organisation. Jag är inte beredd att i dag, Ingrid Sundberg, ta den debatten. Jag vill gärna fundera över vilka slutsatser som kan dras och om det skall göras några insatser. Vi kan ha olika meningar om vilken effekt En bok för alla har haft. För egen del har jag dragit slutsatsen att den rimliga statliga subvention som lämnas till En bok för alla har varit tillräcklig för att hålla i gång och stimulera utgivningen av ett stort antal pocketböcker. Man har öppnat och stimulerat en marknad. Det är också ett sätt att förstärka goda marknadskrafter där sådana finns, och det anser jag vara viktigt. När det gäller frågan om den starkt centraliserade styrningen av teater, kan jag inte se att teatrarna är så starkt styrda. Grundbeloppssystemen är i sig en schabloniserad bidragsgivning. Problemet med dessa bidrag är inte att de är styrande på verksamheten, utan att de alltför starkt fokuserar intresset på personella tjänster på institutionerna. Det kan i och för sig vara viktigare att ha ett anslag som ger möjlighet att hantera verksamheten. Det är något som vi har anledning att granska, vilket vi också skall göra. Enigheten är dock i långa stycken mycket bred. Jag noterar detta, eftersom jag hade anledning att i höstas i en artikel, när jag hade ställt frågor till partiledarna om deras syn på biblioteksavgifter, konstatera att ett parti svävade på målet. Moderata samlingspartiets ledare var inte främmande för avgifter på utlåning av böcker från biblioteken. Det fanns en, i vid mening, klar vänstersyn i fråga om kulturpolitiken, där moderaterna uppenbarligen stod utanför. Efter att ha lyssnat till Ingrid Sundberg drar jag i dag slutsatsen att Ingrid Sundberg hyser vissa sympatier för denna vänstersyn när det gäller kulturpolitiken. Jag hälsar henne välkommen in i detta breda vänstergäng som i denna kammare diskuterar kulturpolitiken.

Herr talman! Jag har valt ämnet etik i politiken, därför att jag tror att det är viktigt att inte bara diskutera pengafrågor och hur vi skall förändra världen inom olika sektorer. Vi politiker bör ibland ta oss tid och självkritiskt granska vårt sätt att arbeta. Det reaktioner som framträdde under 1988 års valrörelse var tankeväckande. En del av dem som var ute på torgmöten och lyssnade på oss politiker gav då uttryck för synpunkten: Ni politiker bara lovar och lovar, men vad är era löften värda? Alla politiker drogs över en kam. Det spelade ingen roll vilket parti man tillhörde. Folk såg likadant på samtliga politiker. Valdeltagandet var också lägre än tidigare. De opionionsmätningar som senare har gjorts pekar på att väldigt många väljare är osäkra. Man har inte tagit ställning för eller emot, utan man är en osäker väljare. Detta ändrade sig dock något vid den senaste mätningen. De politiska partierna tappar medlemmar. Det är svårt att engagera folk som fritidspolitiker. Allt detta är allvarligt och ett hot mot demokratin. Det finns risk för att det blir en snedrekrytering till det politiska arbetet. Vi vill ju ha människor som representerar alla sektorer i samhället. Vår viktigaste uppgift som medborgare är att välja ledare. Det är också viktigt att de som vi vill ha som ledare verkligen vill ställa upp och att det känns meningsfullt för dem att göra en insats. Vad skall man då göra för att undvika att hamna i en skev situation, där mandatfördelningen blir sned på grund av att de som vi egentligen vill ha inte vill ställa upp? Jag tror att det är på sin plats med en självkritisk granskning. Visst kan man skylla på att massmedia inte ger en rättvisande bild, men då skjuter man problemet på framtiden. Det är väsentligt att granska hur vi arbetar och beter oss i det politiska livet. Hur bär vi oss åt t.ex. när vi vill nå makten? Vi vill ju ha makt och, det är inte något konstigt med det. Det är i maktposition som man har den största möjligheten att genomdriva sina politiska program. Går vi ut med löften som inte kan förverkligas? Kommer vi med svepande påståenden som allmänheten avslöjar som grundlösa? Tar vi vara på makten så att vi utövar den för människornas skull och inte för den egna karriärens och bekvämlighetens skull? Som politiker har man att fatta beslut i frågor som rör människors liv, hälsa och tillvaro. I det utskott som jag är ledamot av behandlas frågor som rör människor från moderlivet till graven. Detta är i allra högsta grad frågor av etisk natur. Det gäller då att sätta sig in i olika gruppers situation så att man inte fattar beslut som medför att människor far illa. I detta utskott fattas också beslut som inverkar på individens frihet. Hur långt skall vi som politiker gå när det gäller att dona och styra över människors tillvaro? Just folkhälsofrågor är ett typiskt exempel på detta. Det finns delade meningar om hur långt vi skall gå i restriktionspolitik beträffande tobak och alkohol. Det finns all anledning att fundera över detta. Det handlar också om politikerns eget sätt att leva. Det ställs större krav på politiker än på andra. Det ställs större krav över huvud taget på människor som bekläder höga poster i vårt samhälle. Ledare i vårt samhälle har fått lämna sina poster för förseelser som kanske inte är juridiskt felaktiga, men som i denna allmänna folkopinionen är felaktiga. Det finns anledning att fundera på och självkritisk granska hur vi beter oss. Det jag har framfört i olika sammanhang är behov av etiska principer för det politiska arbetet, i likhet med vad andra yrkesgrupper har: civilingenjörer, advokater, läkare m.fl. När jag har framfört den här idén har jag mött motstånd: Behövs inte, det fungerar ju med massmedias kritiska granskning, med allmänhetens uttryck i allmänna val för vilka man vill satsa på. Man säger att politiken blir mycket tråkigare. För mig låter detta precis som ett deja vu-fenomen från 60-talet, när läkarkåren arbetade fram etiska principer för prövning av behandlingsmetoder på människa. Det hette: Behövs inte, det går bra ändå, det stryper forskningen, som blir mindre idérik. I dag tror jag inte att det är någon som vill bli av med de etiska principer som då skapades för det kliniska arbetet. Att ta fram etiska principer tar tid och det fordras ett forum inom vilket man gör det. Andra yrkesgrupper har fackförening, yrkesförening eller intresseförening som har kunnat fånga upp idén och arbeta vidare på den. Jag har funderat mycket på hur man får i gång detta. Vi har haft litet diskussioner i kammaren om det. Jag tror att vi behöver en grupp sammansatt av politiker från olika partier och med olika politisk erfarenhet från kommunalt och landstingskommunalt arbete samt från rikspolitiken. Det behövs någon som håller i detta. I den motion jag har väckt i år har jag fört fram riksdagens talman som en sådan person som skulle kunna sparka i gång detta arbete. Det var något svårt att formulera klämmen i den motionen, för riksdagen brukar inte uppdra åt talmannen att göra saker och ting. Men det är alltså andemeningen i motionen. Jag vet att vår talman, Thage G Peterson, kommer att ha ett möte framöver som jag hoppas är just detta startskott. Det finns flera motioner i samma riktning. Jag har inte läst dem, utan bara sett rubrikerna. Det finns ett par förslag om en bok, något ytterligare förslag om etiska principer. Själv tror jag att dessa med nödvändighet måste bli ganska allmänna. Men låt oss diskutera formen. Jag tycker att det är fint om processen kommer i gång.

Herr talman! I går introducerade statsministern ett nytt sätt att kommunicera här i kammaren. Han bad sålunda Carl Bildt att genom att endast röra på läpparna svara på en fråga han ställde. Det betyder givetvis att statsministern ville gå över till labiologi i stället för talspråk. Om vi gjorde det genomgående, skulle riksdagsstenograferna bli överflödiga liksom inspelningsbanden, och det vore ju synd. Jag skall därför inte gå över till labiologi i mitt anförande, även om det i och för sig kunde vara motiverat med tanke på att vi som talar för etik i politiken tycks tala för döva öron. När jag fick se talarlistan reagerade jag givetvis, eftersom jag hade placerats på andra plats. Regeln är ju att det största oppositionspartiets talesman får inleda debatten. På min fråga vadan denna nyordning svarade riksdagsdirektören att man inte tyckte att det var lämpligt att två folkpartister talade i följd. Och då kom man på idén att placera mig mellan dessa båda ledamöter. Mot detta kan jag givetvis inte ha någon invändning -- att inramas av två begåvade och charmfulla kvinnor. Det kan ju tänkas att några lockas tro att denna förnämliga inramning motiveras av det innehåll jag förväntas ge debatten. Jag talade redan i förra årets allmänpolitiska debatt om behovet av etik i politiken. Men gensvaret blev minst sagt svagt. Jag tillhörde dem som föreslog att man skulle låta utarbeta en handbok i etik för politiker. Men när jag läste konstitutionsutskottets yttrande, upptäckte jag till min stora förvåning att man avstyrkte min begäran. Motiveringen för denna avstyrkan tycker jag är minst sagt obetalbar. Därför skall jag återge den: ''Enligt utskottet skulle av statsmakterna initierade eller utfärdade regelsamlingar av det slag som föreslås i motionerna K257 och K226 kunna uppfattas som redskap för försök att på ett otillbörligt sätt påverka partiernas inre liv.'' Detta står på s. 23 i konstitutionsutskottets betänkande nr 1. Jag tycker detta är en helt fantastisk motivering. Den står under all kritik. Som Barbro Westerholm nämnde finns det regelsamlingar i yrkesetik för ett flertal yrkesgrupper: läkare, domare, advokater, journalister, bankmän och även företagare. Ingen, mig veterligt, har kommit på idén att uppfatta dessa regelsamlingar som redskap för försök att på ett otillbörligt sätt påverka dessa yrkesgruppers inre liv. Man kan peka på att för behovet av etiska regler talar det växande misstroendet till politiker. Jag har tidigare nämnt en studie om allmänhetens attityder till politiker under åren 1973--1980. Där konstaterade Torsten Österman att förtroendet under denna period hade minskat med mer än hälften. År 1987 konstaterade Sören Holmberg och Mikael Gilljam i studien Väljare och val i Sverige att 66 % av de tillfrågade instämde i påståendet att partierna bara är intresserade av folks röster och inte av folks åsikter, mot 46 % år 1968. Det var en klar ökning från 46 till 66 %. Man har också mätt det s.k. politikerföraktet genom att fråga om de som sitter i riksdagen och beslutar tar hänsyn till vad vanligt folk tycker och tänker. 1968 trodde 37 % av de svarande att riksdagsledamöterna negligerade dem. I valundersökningen 1985 hade denna siffra nästan fördubblats. Det betyder att blott en tredjedel av de tillfrågade uttalade sitt förtroende för politiker i allmänhet. Politikers beteende har länge debatterats i massmedierna. Låt mig återge bara ett inlägg. Jag har en uppsjö av inlägg, för jag har följt den här frågan. Det är inte ett av mina huvudintressen. Jag brukar ju säga att nihl humani a me alienum puto, dvs. intet mänskligt är mig främmande, och man kan inte bara syssla med ekonomi, politik och skatter. Man kan även tycka om andra saker, t.ex. etik. Det inlägg jag tänkte återge var skrivet av vår förre partiledare Ulf Adelsohn. Han skrev en krönika i Aftonbladet den 21 mars 1988: ''Det finns, mig veterligt, ingen annan yrkesgrupp som smutskastar varandra som politiker. Och som sedan visar upp ett förvånat ansikte över att en stor del av gyttjan faktiskt också stänker på den som kastar.'' Nu är, som en del kanske vet, frågan om etik gammal. Den diskuterades redan i det antika Aten. Då hade man inte vare sig partier eller kandidater, kommunfullmäktige eller parlament. Medborgarna styrde sig själva och folkförsamlingen bestod av minst 5 000, de lagstiftande av 1 000 och själva folkdomstolen av 500 personer. Ändå fylldes medborgarnas dag av politisk verksamhet. De hade inte tid med förvärvsarbete och de åtnjöt för övrigt arvode. I den här situationen ställde Platon i dialogen med Protagoras, som ni säkert aldrig har hört talas om, frågan om inte statskonsten bör anförtros några få, som kan bli skickliga: ''Bör den inte liksom läkekonsten'' -- de hade etikregler redan på den tiden -- ''och andra yrken kräva en utbildning, så viktig som den är?'' Nej, svara Protagoras, det går inte, ''för Statskonsten skall bestå av försynthet och rättvisa, dvs. man beter sig anständigt och fredligt mot varandra och håller överenskommelser. Denna politiska dygd är något som alla måste besitta, annars kan inte en stat bestå i längden. Frånvaron av etik och moral leder till politikens korruption och populism.'' Denna uppfattning gäller givetvis än i dag. Därför vore det mycket lämpligt att vi satte i gång och formulerade några etiska regler, som vore liksom ord på vägen för riksdagsledamöter och även för andra politiker och över huvud taget för alla som sysslar med politik. Vi är väl alla eniga om att det nuvarande tillståndet är allt annat än tillfredsställande. Det intressanta är att kulturutskottet, som verkligen för en stillsam och anständig debatt, nu uttalat sig rätt positivt om motionerna om etik. I inledningen till läroplanen för grundskolan 70 står det följande:''Skolan skall därför utveckla sådana egenskaper hos eleverna som kan bära upp och förstärka demokratins principer om tolerans, samverkan och likaberättigande mellan människorna.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

Herr talman! Först ber jag att få tacka Hugo Hegeland för komplimangen. Uppladdningen inför höstens val pågår ju för fullt. Partierna lägger upp sina strategier och väljer valteman, putsar argumenten och pejlar in stämningar i valmanskåren. Samtidigt ser vi att en stor del av väljarna fortfarande varken vill eller kan utse bästa parti. Partierna har svårt att engagera nya medlemmar och undersökningar redovisar ett växande misstroende mot uppfattningen att det går att påverka utvecklingen genom att rösta i valet. I vissa kretsar är misstroendet så stort att det ligger snubblande nära att man ifrågasätter vårt demokratiska system över huvud taget. Det går inte att komma ifrån att partierna och det politiska livet är en krisbransch. Jag skall travestera en gammal välkänd kunglig fras här i kammaren: Politikernas och de politiska partiernas förhållande till väljarna är inte gott. Det måste vi göra någonting åt. Ansvaret för demokratin, dess spelregler och anseende, har vi gemensamt. Mot denna bakgrund skulle jag vilja granska den socialdemokratiska plattformen inför valet och 90-talet. Den innehåller en mängd vackra ord och målsättningar för framtiden, men saknar i stort sett konkreta förslag. Några gånger bränner det emellertid till ordentligt. Det är i sammanfattningarna efter varje avsnitt. De är också för säkerhets skull understrukna. De är alltså det viktigaste i plattformen. Vad är det som socialdemokraterna anser vara viktigast? Jo, till synes att kasta skit på motståndarna. Det presenteras ett antal s.k. skiljelinjer i svensk politik. På ena sidan står socialdemokraterna för det goda och på den andra ''dom som'' vill förstöra. Alla andra politiker dras för säkerhets skull över en kam. Problemet för socialdemokraterna är att det onda som de anklagar andra partier att vilja arbeta för har socialdemokraterna själva i varierande grad åstadkommit. Anfall är bästa försvar, heter det, och mycket riktigt har Ingvar Carlsson aviserat att socialdemokraterna skall spela på de borgerliga partiernas planhalva. Men vi skall se till att det inte blir på det sättet. Socialdemokraterna skall pressas till att försvara sitt fögderi i den egna målgården. I plattformen säger socialdemokraterna att de vill ha full sysselsättning, medan de andra -- oklart vilka -- vill använda arbetslösheten som medel i den ekonomiska politiken. I själva verket är ju resultatet av den socialdemokratiska politiken att vi nästan aldrig har haft en så brant backe utför som just nu. Varslen haglar över den svenska folket, och varje gång som Ingvar Carlsson öppnar munnen för att garantera sysselsättningen försvinner ytterligare hundratals arbeten. Den största arbetslösheten under de senaste decennierna har vi haft under socialdemokratiska regeringar, 1972 och 1983. Och vi kommer att få det nu också. I plattformen sägs vidare att socialdemokraterna arbetar för medborgarnas och löntagarnas Europa och att de andra -- oklart vilka -- enbart arbetar för företagens och kapitalets Europa. Egentligen var det den ekonomiska krisen, ränte och kapitalkrisen i höstas, som fick socialdemokraterna att vända på klacken i EG-frågan. I varje fall har folkpartiet liberalerna en lång tid arbetat för inträde i EG utifrån ett mycket bredare perspektiv. I en annan understruken mening sägs att socialdemokraterna genom politiska beslut skall stimulera ekonomisk utveckling och åstadkomma en rättvis fördelningspolitik, medan de andra -- oklart vilka -- vill öka klyftorna genom att minimera politikens verkningskrets. I själva verket har socialdemokraterna just genom sina politiska beslut under 80-talet åstadkommit den mest fantastiska och orättvisa fördelning som vi har skådat på länge. Tillväxten är inte längre någon tillväxt utan en tillbakagång. Vi har också fått en ökande andel förtroendemän som t.o.m. hoppar av sina förtroendeuppdrag under löpande mandatperiod. De känner sig maktlösa och kan inte styra systemet. Det politiska systemet har blivit överlastat. I det läget ropar socialdemokraterna på mer politik samtidigt som regimer som har tillämpat genompolitiserade system faller runt om i världen. Vidare sägs det att socialdemokraterna vill att välfärden skall gälla alla, medan de andra -- oklart vilka -- vill att vård, omsorg och utbildning skall bli beroende av enskilda människors ekonomi. I själva verket är det ju socialdemokraterna som har infört systemet med att penningen avgör om man skall få vård och omsorg. I dag tvingas många gamla och sjuka att själva betala sina operationer. Det är bl.a. socialdemokraternas hårdnackade motstånd mot statsbidrag till privata alternativ som har tvingat fram penningen i välfärden. Herr talman! Här ser vi att resultatet av den socialdemokratiska politiken på punkt efter punkt är just den som de varnar för att andra vill införa. Det är nu hela sju månader kvar till valet och redan har smutsen börjat drypa ur den socialdemokratiska valpropagandan. Jag undrar hur det skall se ut fram i augusti och september. Det har väckts ett antal motioner till årets riksmöte om behovet av något slags framförhandlade antagna etiska regler i politiken. Även om jag sympatiserar med syftet tror jag inte att det är så lätt att åstadkomma någonting. Jag tycker att det vore bra om några på eget initiativ försökte lägga fram ett förslag om hur sådana etiska regler skulle kunna se ut. Däremot har vi oavsett sådana regler naturligtvis ett ansvar för att upprätthålla ett anständigt förhållningssätt gentemot väljarna. Ytterst handlar det ju om legitimiteten i vårt demokratiska system. Här måste det omedelbart bli en självsanering. Det gäller att inte lova mer än vi tror att vi kan hålla, t.ex. beträffande den sjätte semesterveckan och föräldraförsäkringen.

Vi i folkpartiet liberalerna har 1988 års valrörelse i färskt minne. Vi har som ett centralt inslag i vår valuppläggning att fortsätta vår strategi från förra valet och att göra så gott vi kan för att vara så ärliga som det över huvud taget är möjligt emot väljarna. Vill och kan socialdemokraterna anta denna utmaning, Torgny Larsson?

Herr talman! Det har blivit populärt att tala om etik och moral, t.o.m. så populärt att somliga politiker åker land och rike runt och uppträder som något slags etik och moralexperter. På mig ger det ett intryck av att man har funnit en ny nisch som man nu kan utnyttja, en inmutning som man hoppas skall ge politisk utdelning. Man försöker lyssna på vad som är populärt i tiden och sedan säga några kloka ord med anledning av det. Det som slår mig när jag lyssnar på sådant tal av politiker är att kvaliten är mycket växlande. Somliga besitter utan tvivel mycket kunskap och säkert också engagemang och är väl allt värda att lyssna till. Andra förefaller enbart vilja surfa på en populär våg. Man uttrycker sig vagt och oprecist samtidigt som man försöker nämna något om så många ämnesområden och företeelser som möjligt. Man moraliserar gärna över andra politiker samtidigt som man är mycket försiktig med att precisera vad man själv står för. Att göra så är naturligtvis till skada för demokratin. Det undergräver förtroendet för politikerna. Det finns all anledning för alla politiker och företrädare för alla partier att tänka efter i det avseendet. Risken är att politiken och demokratin skadas och att människors tilltro till möjligheten för demokratiskt valda organ att fatta beslut minskar. Det hör till mönstret att framställa sig själv som en som står över vanlig futtig partipolitik och som inte ägnar sig åt s.k. käbbel. Jag råkade i dag få se en artikel i tidningen Dagen ifrån i går, den 6 februari. Där skriver Sveriges enligt senaste SIFO-undersökningen mest populäre partiledare, det brukar ju växla, bl.a. så här: ''Jag tror faktiskt att de partier kommer att klara sig bäst nu på upploppet, som inte ser det som sin primära uppgift att förklara alla andra partier för missfoster och eländets institutioner.'' Det är mycket intressant att läsa fortsättningen på Alf Svenssons artikel. I fortsättningen handlar den bara om vilka eländets institutioner miljöpartiet och socialdemokraterna är. Förslagen på vad man själva skall göra är mycket vaga. Jag har valt att citera detta som ett exempel på vad jag menar. Jag är övertygad om att detta sätt att tala och skriva är till skada för demokratin. Det är en sak att partier kan ha växlande framgångar i val. Det får man naturligtvis bära med jämnmod inom alla partier, men det är värre att politiken råkar i vanrykte. Därför måste partier och politiker så långt som möjligt vara tydliga i sitt budskap. Det ger naturligtvis respekt i längden, och det är framför allt ett uttryck för god etisk hållning. Det förpliktar när politiker talar om etik och moral. Frågan är alltid om man själv uppfyller de krav man ställer på andra. I det senaste valet kunde vi konstatera att valdeltagandet hade sjunkit. I vissa valdistrikt t.o.m. mycket kraftigt, ända ner mot 60 % på sina håll. Även om detta, jämfört med många andra länder, är ett högt valdeltagande måste dessa tendenser till sjunkande deltagande tas på allvar. Politiken måste upplevas som angelägen för medborgarna. Därför måste ökade krav ställas på tydlighet och saklighet. Jag sade förut att det har blivit populärt att tala om etik och moral. Även om man inte tagit de orden i sin mun så ofta tidigare har naturligtvis politiska frågor och politiker gett uttryck för en etisk hållning. Då tänker jag inte bara på frågor som har med exempelvis alkohol, droger, samlevnad och strafflagstiftning att göra. När man verkat intensivt från flera partier för att vårt land skall ge minst 1 % av bruttonationalinkomsten i ulandsbistånd är det naturligtvis ett uttryck för en bestämd etisk hållning. Inte minst nu när ekonomin kärvar är det nödvändigt att inte sväva på målet. Inom ett par år bör varken Östeuropahjälpen eller kostnaderna för asylmottagningen betalas från biståndsbudgeten utan med andra medel. En annan fråga som i högsta grad är en moralfråga är ju vapenexporten. Detta gäller inte minst nu när krig råder i Mellanöstern. Då finns det anledning att ägna många tankar åt etiken i de sammanhangen. Det är som sagt många som talar om etik och moral, men det är inte säkert att den som ofta tar de orden i sin mun är den som mest ger uttryck för god etik. När vi socialdemokrater har talat om fördelnings-, skatte och välfärdspolitik genom hela vår historia har det naturligtvis i allra högsta grad en värderingsmässig sida. Det handlar om vad som är rättvist och vad som är orättvist. Det var mycket intressant att lyssna till vad Birgit Friggebo hade att säga. Hon nämnde ett antal exempel på en dålig etisk hållning. Jag lyssnade med spänt intresse för att höra från vilka partier hon skulle ta exempel. Jag förväntade mig faktiskt att det skulle komma exempel från något annat parti, men även om jag hör en aning dåligt kunde jag i alla fall inte uppfatta annat än att socialdemokraterna står för allt elände. Hon kunde inte hitta ett enda exempel på att något annat partis företrädare uttryckte sig på ett etiskt sämre sätt. Det var enbart socialdemokraterna. Jag tycker att det är litet beklagligt att vi skall föra debatten på det sättet. Jag tror inte ett ögonblick att vi socialdemokrater kan slå oss för bröstet och säga att vi är bättre än företrädare för alla andra partier när det gäller en god etisk hållning. Vi har alla anledning att granska oss själva. Jag skulle utan tvekan kunna nämna exempel även på folkpartister som uttryckt sig oetiskt, men jag avstår från att göra detta. Jag vill avsluta med att ställa en fråga till Birgit Friggebo: Är det bara socialdemokraterna som handlar fel?

Herr talman! Jag reagerade mycket starkt mot Torgny Larssons framställning att vi som nu talar om etik i politiken gör detta därför att det har blivit populärt. Det är det visst inte för det första. För det andra tycker jag verkligen att det är ett uttryck för misstroende att tro att man engagerar sig i en sak bara för att det är populärt. Sedan fortsätter Torgny Larsson och säger att detta agerande i sin tur undergräver förtroendet för politikerna. Det är egentligen en fantastisk argumentering. Jag bestrider bestämt att det är på det sättet. Jag skall be att få tala om att det hittills har varit mycket otacksamt att tala om etik eller moral, vilket man nu vill använda, grekiska eller latin -- det betyder ju samma sak. Jag vill inte gå in på de olika partierna. Inget är bättre eller sämre än de andra, utan vi felar givetvis alla. Vi lockas med i en mycket tråkig debatt. Birgit Friggebo erinrade om att vi i förra valrörelsen fick höra att Bengt Westerberg hade en felprogrammerad hjärna. Men i dag sade plötsligt Allan Larsson att Bengt Westerberg måste vara en klok karl, eftersom han inte ville bli finansminister i en borgerlig regering. Jag trodde naturligtvis att Allan Larsson då skulle säga att det måste bero på att han hade en felprogrammerad hjärna. Men tydligen har man ändå tagit intryck av den kritik som framför allt Barbro Westerholm har riktat mot det talesättet. I gårdagens debatt sade t.o.m. Torgny Larssons partiledare att han hoppades på en anständig debatt inför valet. Nu tror man att det kommer att bli en verklig smutsig valrörelse. Därför är det mer än någonsin motiverat att vi skärper oss. Och tänk, Torgny Larsson och alla andra, om vi hade samma villkor inom politiken som vi har inom näringslivet! Du får bara tala för din egen produkt, du får inte tala nedsättande om konkurrenternas produkter -- och ännu mindre uttala dig nedsättande vid annonsering. Om vi koncentrerade oss på att tala om vår egen produkt, och givetvis framhålla hur bra den är, så skulle man slippa den här tråkiga debatten där man dels rider på ord, dels gör allt för att misstolka vad en motståndare säger. Nu får vi naturligtvis höra att det är helt verklighetsfrämmande att tro att man bara kan tala för det egna partiet. Men om man vill att människornas skall rösta på det egna partiet, måste det givetvis finnas många bra saker att säga om detta parti. Jag tror faktiskt att det skulle öka intresset bland folket, om var och en redogjorde för var partiet står i olika frågor och om vi avstod från kritiken av andra. Den kritiken skulle medborgarna stå för. Genom nyhetsmedierna, och massmedierna över huvud taget, får man ju mycket god information om svagheterna i de olika partiernas program. Därvidlag har även tidningarnas ledare, tycker jag, blivit mer och mer objektiva.

Herr talman! Det var litet lustigt att Torgny Larsson tog åt sig när det gällde de här fem avslutande frågorna om förhållningssättet. En del av dem var så pass allmänna att de faktiskt kunde ha riktats till alla partier. Vi gör naturligtvis alla övertramp i stridens hetta; ingen kan säga sig vara helt fri från fel. Men frågan är hur man i grunden lägger upp sin valrörelse. Vi har i folkpartiet liberalerna i vårt material -- utbildningsmaterial, konferenser, diskussioner osv. -- särskilda punkter om detta. Hur ärliga och öppna skall vi vara också med baksidorna av vår politik, nämligen det som skall finansieras och det som behöver omstruktureras? Eller skall vi bara visa fram de ljusa sidorna? Vi förde den politiken i 1988 års val; jag tror att ingen kan ifrågasätta det. Trots att det kanske inte var så lyckosamt, så tror vi att det på längre sikt betalar sig att fortsätta med den uppläggningen. Har socialdemokraterna -- frågan kan kanske också ställas till de andra partierna -- samma uppläggning, nämligen att ha som en grund i strategin att man utgår från detta? I folkpartiet är vi inte felfria. Jag har sagt många gånger att när det gick dåligt för oss i 1982 års val, hade vi en haverikommission där vi öppet beskrev alla de fel och brister som hade förekommit i folkpartiet under den tiden. Runt om skrattade man åt oss, men vi tyckte att det var viktigt att rensa ut det som kanske inte var så bra. Och därefter har vår målsättning varit att försöka vara så ärliga som möjligt. Jag skulle önska att vi alla kunde komma fram till ett tillstånd där vi hade den målsättningen. Då skulle vi inte ibland behöva -- även vi som önskar en bättre tingens ordning -- gå ut med det litet grövre artilleriet för att över huvud taget få plats i medier och på andra ställen. Jag skulle nu bara vilja ta upp en punkt. Det handlar om det som vi bl.a. har fått höra i dag på förmiddagen. Allan Larsson går tillbaka tio år i tiden och talar om de borgerliga partierna. Vi har fått betyg av väljarna när det gäller den politik som fördes då. Men han säger också: Det borgerliga alternativet -- var är det? Det säger han utan att tala om att socialdemokraterna själva inte kan säga: Vi garanterar till punkt och pricka att allt det vi går ut med i valet kommer att genomföras. Även socialdemokraterna är, precis som alla partier, beroende av att göra upp och samarbeta med andra. Ändå fortsätter man hela tiden på detta tema: Hur ser de borgerliga partiernas alternativ ut exakt? Man accepterar inte att vi har flera partier i Sverige i dag som ställer upp till val, och som alla har berättigade önskemål om att på sina egna meriter bli jämförda med alla andra partier.

Herr talman! Det här är inte något populistiskt jippo, Torgny Larsson, utan det här är djupaste allvar. Det är en mycket viktig demokratifråga, att återskapa förtroendet för politikerna och, som jag sade i min inledning, göra det genom att självkritiskt granska vårt eget beteende. Om en gör ett övertramp, så drabbar det oss alla. Jag vet att det här är stretigt och tar tid. Jag har arbetat med det inom medicinen, och då lärde jag mig också hur hemmablind man är inom sitt eget område. Det är viktigt att fjällen faller från ögonen, och att man i en grupp punkt för punkt går igenom de övertramp som har skett. Man kan gärna ibland ha med sig lekmän som kommer från ett helt annat område. Torgny Larsson tog upp frågan om bristen på exempel när man är ute och talar om detta. Jag har funderat mycket över det här och letat efter exempel. Det är klart att det är mycket lättare att hitta exempel hos det parti som har erövrat makten, och gjort detta med löften som det sedan inte gick att infria. Om maktkonstellationen hade blivit annorlunda i 1988 års val, så är det möjligt att andra löften, som andra partier avgivit, hade avslöjats. Men det är ju först när man kommer till makten som det hela ställs på sin spets och dessa övertramp avslöjas. Jag tycker att det är oerhört viktigt med denna självkritiska granskning innan vi har fått fram de här etiska principerna inför den valrörelse som vi nu står inför. Det gäller att återvinna väljarnas förtroende och alltså inte gå ut och lova mer än man kan hålla. Det gäller också att föra en städad debatt sinsemellan, och en debatt som är begriplig för väljarna, så att de kanske tar ställning själva till vilket parti de sympatiserar med.

Herr talman! Det var bra att Barbro Westerholm begärde replik och sade det hon sade. Jag hade faktiskt från början tänkt att just ge Barbro Westerholm en eloge, för att jag tycker att hon utgör ett exempel på politiker som inte ägnar sig åt populistiskt jippo, såvitt jag har kunnat bedöma. Men nu fick jag ju möjlighet att göra det. Jag är övertygad om att det är många fler från olika partier som är ärliga i sitt uppsåt när man tar upp de här frågorna. Men vad jag ville vända mig mot var att det också finns företeelser inom politiken där man kan se motsatsen, och jag nämnde ju ett exempel. Sedan vill jag säga till Birgit Friggebo att jag håller med om, när det gäller skiljelinjen mellan socialdemokraterna och den politik som vi anser vara felaktig -- vilket kommer till uttryck i den politiska plattformen -- att man naturligtvis alltid kan diskutera formuleringar. Detta har diskuterats i många och långa sammanträden. Men om Birgit Friggebo läser igenom den här plattformen en gång till, så kommer hon att upptäcka en sak när det gäller miljön. Där kommer hon att finna att det inte anges någon skiljelinje. Enligt det ursprungliga förslaget skulle det finnas en sådan även där. Jag skäms inte att säga att det visade sig när vi diskuterade detta att vi inte tyckte att det skulle bli bra med den formulering som vi från början hade tänkt oss. Då väcktes förslaget att vi helt enkelt skulle avstå. Jag upplevde mycket starkt att hela gruppen som skulle fatta beslut kände att det vore fel att använda den ursprungliga texten. I brist på bättre formuleringar avstod vi från att över huvud taget ange skiljelinjen och tog i stället en annan utgångspunkt. Jag säger detta som exempel på att faktiskt även socialdemokrater funderar över vad som kan vara en god etisk hållning eller inte. Sedan är det självklart, och vi är väl överens om det, att det ibland i debatten kan fällas yttranden som man gärna skulle vilja ta tillbaka. Jag skulle vilja vända mig mot den kritik som Birgit Friggebo har framfört mot det vi säger i plattformen om att det behövs mer politik. Men min tid är knapp, och jag får eventuellt återkomma till det i ett annat sammanhang.
Herr talman! Saken blir egentligen inte bättre, eftersom Torgny Larsson nu medger att det har varit omfattande diskussioner när man har gjort plattformen och att man då kom till slutsatsen att vad avser miljön skulle man inte ha någon skiljelinje.

Det visar att det är väldigt väl uttänkt hur man skall lägga upp det. Å ena sidan de goda krafterna som vill allt väl och å andra sidan de krafter som vill försämra. Man beskriver det inte så att våra medel och våra förslag leder till att det blir sämre, utan man menar att vi vill göra det sämre för svenska folket. Jag undrar: Är det verkligen just mot väljarna? Är det just mot oss politiker som kår, även mot socialdemokraterna själva, att lägga upp valrörelsen på det sättet? Det är inte första gången, utan det har varit så gång på gång att man ifrågasätter det ärliga uppsåtet hos andra människor. Vi i de andra partierna jobbar och sliter precis lika mycket som ni, vi är ute på gator och torg och träffar människor och vet precis vad folk tycker, och vi vill naturligtvis göra det bättre för alla medborgare. Partierna kan ha olika medel att uppnå det. Låt oss diskutera de medlen. Jag har aldrig någonsin i hela mitt politiska verksamhetsliv ifrågasatt socialdemokraternas uppsåt. Däremot har jag kritiserat er hårt för de medel som ni använder och för de resultat som ni åstadkommer. Jag önskar att det åtminstone i denna grundläggande fråga skulle vara möjligt att få till stånd en annan tingens ordning i svensk politik. Även om jag erkänner att också vi i de andra partierna gör övertramp och gör fel, tycker jag tyvärr att det finns mer av systematik hos socialdemokraterna. Jag tror att det beror på att det är när man sitter i maktställning och är väldigt mycket för att behålla makten som man tyvärr blir litet grand anfrätt av moraliska defekter. Jag tror att det är makten som sådan som gör det. Jag tycker att det är beklagligt och jag tycker att det är synd.

Herr talman! Det är uppenbart när man lyssnar till Birgit Friggebo att hon anser, trots vad hon sade alldeles mot slutet, att övriga partiers företrädare är ärligare än det socialdemokratiska partiets. Jag tycker att Birgit Friggebo därmed ger uttryck för en väldigt dålig etisk hållning. Är det verkligen bara socialdemokraterna som är de stora busarna i svensk politik? Jag är mycket mycket förvånad över att Birgit Friggebo uttrycker sig så som hon har gjort i de här inläggen. Sedan skulle jag egentligen vilja debattera mera med Birgit Friggebo, men hon har kanske inte mer replikrätt. Om en regering finner att man inte klarar att genomföra det man hade räknat med, får man i så fall ändra sig och öppet erkänna att där lyckades man inte? Jag erinrar om att de borgerliga partierna hade avgivit olika löften som de inte lyckades genomföra under de borgerliga regeringsåren. Är det över huvud taget möjligt att i efterhand få ändra sig, när man finner att förutsättningarna inte längre finns för handen? Jag tycker att det är väldigt viktigt att fundera också i de banorna. Gör man inte det, är jag rädd för att det kommer att bli en mycket smutsig valkampanj, den som väl redan har börjat och som nu kommer att hålla på i drygt ett halvår.

Herr talman! Först vill jag instämma med Barbro Westerholm. Risken med en sådan här debatt är att en del lämnar kammaren därför att de kommer sist. Till Hugo Hegeland vill jag säga att enligt riksdagens guider har gymnasieelever aldrig haft så trevligt som när vi inför dem tillsammans rannsakade oss själva och våra partier. Nu är det sagt här, så har man fått berömma sig själv också. På tal om politikerföraktet vill jag säga att jag under de gångna åren har undrat varför vår fine kulturminister attackeras i massmedierna med kraftuttryck och t.o.m. svordomar mer än den senaste tidens spöke Saddam Hussein. Så politikerföraktet finns inte enbart hos de okunniga. Jag tänkte i mitt anförande huvudsakligen uppehålla mig vid personvalen, som enligt vissas uppfattning tydligen löser alla problem, när tron på den representativa demokratin sviker och politikerföraktet ökar i styrka. På den senaste tiden har den finska varianten av personval vunnit gehör. Jag har läst motionerna till årets riksdag och tänkte ta till orda i det ämnet. Finland har Europas mest långtgående personval. Först kandiderar man inom partiet för att bli godkänd som partiets representant. Sedan nominerar partiet ett antal kandidater, utan rangordning. Kandidaterna presenteras vid valet partivis i bokstavsordning efter efternamnet. När valet äger rum har varje kandidat ett nummer, och väljaren har i handen en valsedel där han/hon antecknar sin kandidats nummer. Man tvingas således att rösta på en person. Därefter räknas antalet röster som varje parti har fått. Fördelningen av mandaten mellan partierna bestäms i princip på samma sätt som i Sverige, fast med ett annat genomförelsetal. Utjämningsmandat finns inte, men valförbund mellan partierna existerar. Men sedan kommer den avgörande skillnaden. För att kunna bestämma vilka av partiets kandidater som valts in, räknar man antalet röster per kandidat. De kandidater som har fått mest röster blir valda. Det spelar ingen roll vilken status kandidaten har eller har haft inför valet. Flera etablerade politiker kan slås ut av nya, t.ex. sådana som har anslutit sig till partiet året innan. Det kan vara bra. Men bland dessa nya finns ofta kända personer från TV, nöjesvärld, idrott osv. Statsrådet, före detta statsråd och partiledare brukar klara sig hyfsat. Däremot lever vi vanliga, många gånger hårt arbetande, förtroendevalda med breda kontakter till vanligt folk farligt. Folkpartiet med Birgit Friggebo i spetsen, en del moderater -- jag kan inte riktigt tyda partimotionen -- och t.o.m. en del socialdemokrater och centerpartister är fångade av det finska personalvalssystemet. 2 000 kandidater och 18 partier skall kriga om 200 Riksdagskandidaterna har satsat inledningsvis en summa på 60 000 kr. i förpropaganda för att saluföra sig själva. I storstadsområden bör kandidaten satsa 200 000--350 000 kr. Pengar samlas för det mesta in från sponsorer, företag, organisationer och enskilda. Det är inte ovanligt med stora privata banklån -- för nykomlingar är det helt avgörande. Jag glömmer aldrig en bekant som tog ett banklån på motsvarande 200 000 kr. i dagens penningvärde och som förlorade sin plats i det hägrande parlamentet med några futtiga röster. Vederbörande fick närmast en kollaps, inte bara på grund av ekonomiska bekymmer men för att han fick slå sig blodig mot sina egna partikollegor. Liknande erfarenheter har jag hört från andra som har beskrivit valkampanjen som något på gränsen till smutsig. I ett personalval är det den närmaste partivännen och riksdagskollegan som är huvudmotståndare. För Birgit Friggebo blir det t.ex. Barbro Westerholm, alltså inte någon socialdemokrat i Stockholm. Riksdagskandidaten måste ha goda kontakter med massmedia, vänner inom tryckeribranschen för att framställa dekaler, broschyrer osv. och inte minst vänner inom bank och penningvärden. Dessutom måste organisationen omkring kandidaten ge sitt ensidiga stöd. En riksdagskandidat skall ha en stödgrupp bakom sig. Kampanjgruppen bör organisera sig två år före valet och dra upp riktlinjer för personpropaganda. Den skall se till att vederbörande får lämpliga frågor i dagspressen och att valmötenas bänkar inte gapar tomma. Man skall springa runt i valdistriktet, klistra märken, dela ut propaganda och tala med folk. Som mest har det förekommit, mig veterligt, 2 000 stödmedlemmar i en organisation för en personvalskampanj. Det har räknats ut att fem av sex väljare kan bearbetas så att dessa ändrar sin felaktiga åsikt åt rätt håll. Observera att det inte främst gäller att tackla den politiska huvudmotståndaren eller motståndarpartiet, utan det gäller att försöka roffa åt sig från sina egna partikollegor de röster som står till buds. Jag nämnde förkampanjen. Till den hör också att sända julkort i massor och lämpliga presenter. Kandidaten skall hellst ha en stående kaffebjudning på ett lämpligt konditori. Med hjälp av tidningsannonser skall kandidaten inbjuda till framtidsresonemang och pratstunder om vardagsproblem. Kandidaten bör ha gått igenom en mediakurs som har kostat en rund summa. Vill han eller hon skapa en helt ny ''image'' kostar det ännu mera. Stödgruppen bör ha planerat in en show som går hem. I annat fall kommer det inte folk till valmötena. I slutet av kampanjen måste vederbörande vara påhittig och idérik och t.ex. dela ut klistermärken med en slogan och ballonger med kandidatens ansikte. Ju mera luft desto bredare leende. Allt är förgäves om inte kandidaten har lyckats få med sitt ansikte i TV-rutan. Helst bör kandidaten vara med i en frågelek, inte som politiker, som tyckare eller expert av något slag. Jag behöver inte ytterligare argumentera för att jag är motståndare till det finska personalvalssystemet. Anses personalval nödvändigt -- och något måste göras -- bör man använda det belgiska systemet med möjlighet att rösta på ett parti. Till slut en tankeställare. Trots att man har det mest långtgående personvalet i Europa är valdeltagandet i Finland 10--15 % lägre. De valda tittar med längtan på de svenska systemet med låna listor.

Herr talman! Erik Tammenoksa sade att man i gymnasiet aldrig har haft så trevligt som när socialdemokraterna presenterade sin politik. Det betvivlar jag inte alls. Jag tror att vi inom alla partier är utomordentligt skickliga på att inför skolklasser presentera vår politik. Där finns det egentligen inte några problem. I stället är det väl i vilken utsträckning vi talar sanning. När man diskuterar etik i politiken bör man skilja på några saker. För det första är det vilka etiska och moraliska krav som skall ställas på politikern, dvs. politikern som agerande och som människa. För det andra vilka etiska krav som skall ställas på debatten, dvs. vilka debattregler och debattmetoder som vi skall anse etiskt acceptabla. För det tredje vilka krav som skall ställas på den presenterade politiken -- särskilt Birgit Friggebo har diskuterat detta -- dvs. hur förljugen får den och hur sanningsenlig bör den vara. Det är alltså frågan om tre olika slags etik. Jag håller mig i huvudsak till personen. Jag vill påpeka att det ökade misstroendet mot politiker förmodligen hänger samman med deras personliga leverne. Vi har haft en del affärer under senare år som starkt har bidragit till att minska förtroendet. Uppfattningen är att större moraliska krav bör ställas på politiker än på flertalet av väljarna. Ett minimikrav är naturligtvis att vi politiker är de första som följer de lagar och förordningar som vi själva har varit med att besluta om. Barbro Westerholm och jag var med på ett symposium i Umeå i september som just handlade om etik. Där var en mycket kvalificerad deltagarförsamling. Professorn i filosofi i Lund Göran Hermerén sade att man borde för att klara sig mot påståendet att man ljuger alltid gardera sig när man ställer ut löften och klart ange under vilka förutsättningar man avgivit ett löfte. Då skulle man klara sig mot beskyllningar för att svikit löften. Det är lätt att acceptera den argumenteringen. Men poängen är att mediefolket nöjer sig inte med detta. De kommer fortsätta att fråga om skatten skall höjas eller sänkas. De nöjer sig inte förrän de har fått ett svar, och tycker att man är en dålig politiker som inte kan ge ett klart svar, även om det i realiteten är omöjligt att ge ett klart svar. Bo Rindensjö, statsvetare i Stockholm, menar de att vi får acceptera lögnen i politiken. Det är inte märkvärdigare än att vi accepterar lögnen vid förhandlingsbordet. Arbetsdomstolen har sagt att det är fullt schyst att framföra felaktiga uppgifter. Men jag accepterar inte det. Vi talar olika språk. Gunnar Hedlund talade om rävlyespråk, dvs. att det finns flera utgångar som kan tolkas på olika sätt eftersom det inte går att säga något bestämt. Vad man än tycker om detta måste det minskade förtroendet för politiker dock till stor del bero på oss själva.
Herr talman! I tisdags tog jag emot ett telefonsamtal från en förtvivlad pensionär. Jag är en av de där 150 000 utslagna som tidningarna skriver om, berättade han och fortsatte: Jag är nu 70 år och f.d. statstjänare. Jag har visserligen fått ökade inkomster med 700 kr. per månad. Men mina utgifter, fortsatte han, har stigit ännu mer. Så här ser det ut. Hyran har ökat med 350 kr. Hemsamariten kostar 145 kr. mer i månaden. Jag har två regelbundna läkarbesök i månaden. De kostar 40 kr. mer. Medicinen kostar 30 kr. mer, färdtjänsten 90 kr. mer, och matkostnaderna har stigit med 300 kr. Listan kan göras längre, påpekade han och fortsatte: Jag har försökt att nå de ansvariga statsråden, eller någon av deras medarbetare på socialdepartementet, men nekats komma fram på telefon. Jag måste ju kunna få tala med dem. De har ju lovat att alla pensionärer skulle få det bättre, avslsutade pensionären. effekter är de kraftiga hyreshöjningarna. De som drabbas värst är pensionärer med låg folkpension, utan ATP eller med låg ATP. Jag kan redovisa ännu ett exempel från en av kommunerna i min valkrets: Efter hyreshöjningen är kostnaden för tvårumslägenheten upp i närmare 3 000 kr. Kvar blir alltså 2 655 kr.

Finansministern är alltså överraskad, och aktiva socialdemokrater talar om den ''skattefälla'' som skatteomläggningen lett till. När nu sanningen uppdagas kan det vara på sin plats att erinra om de varningar som vi moderater upprepat under beslutsprocesserna. Vi har gång på gång påpekat att det inte handlade om någon skattereform i verklig mening. Eftersom det totala skattetrycket förblir oförändrat, är det bara fråga om en omfördelning av skattebördorna. Dessutom sker detta på ett så felaktigt sätt att många fler svenskar än tidigare kommer att bli beroende av bidrag. Varningarna från vår sida var i högsta grad befogade. Regeringen räknar med att 60 000 personer snabbt måste kompenseras. I verklighten är det nog många fler, sannolikt betydligt närmare den uppgift om 150 000 personer som förekommit i massmedia. Dessa skulle alltså bli beroende av socialhjälp, något som pensionärerna själva inte vill. De är vana att klara sig på egen hand. Det är en destruktiv politik att handla så att bidragsberoendet ökar. Man skall klara sig på sin pension, likaväl som man skall kunna leva på sin lön -- utan att vara beroende av socialhjälp eller några nya bidrag. Socialdemokraterna saknar förmåga att bedöma konsekvenserna av sin egen politik. Vi ser spår av detta inom andra områden inom socialpolitiken. Vi läser nu illavarslande rubriker om tillståndet för sjukvården här i Stockholm, där bl.a. läkare påpekar att många kan avlida i väntan på att komma fram i sjukvårdskön. Ett annat exempel är äldrevården. I ett referat i Lindqvist att ''vi bortsåg från hur stor ensamheten kan bli hos de riktigt gamla'', och att ''vi bortsåg från att det behövs vårdformer mellan det egna hemmet och långvården''. Ja, sent skall syndaren vakna. Inställningen till ålderdomshemmen är ett tragiskt exempel på hur det kan gå när politiker långt borta från människors vardag tror sig veta vad som är bäst. Exemplet är inte unikt. Likadant agerar socialministrarna på barnomsorgens område, som min kollega Ingrid Hemmingsson skall belysa i sitt anförande. Resultatet av den ålderdomshemsfientliga politiken har lett till att många gamla, som skulle behöva den gemenskap och trygghet som ålderdomshemmen ger, i dag sitter isolerade och otrygga i sina lägenheter eller tvingas ligga kvar på sjukhusen därför att det inte finns någon bra vårdform att skrivs ut till. Jag har också noterat statsrådets Lindqvists oro för att ÄDEL-reformen inte skulle kunna genomföras på det sätt och inom den tid som han tänkt sig. Även här har vi moderater varnat för vad som kan hända i ekonomiskt svaga kommuner, när nu finansieringsansvaret förs ned till det lokala planet. I debatten då beslutet fattades, redovisade jag exemplet Gullspång, där kommunalskatten kommer att behöva höjas med 8 kr. för att klara den situation som ÄDEL-reformen m.m. kan leda till. Samtidigt visar jämförelserna länet runt att landstinget kan tänka sig att sänka skatten med 4-- 5 kr. -- det utrymmet skall alltså överföras till kommunerna. Det fattas alltså 3 kr. för Gullspång, med en kommunal utdebitering som för närvarande är 33:34 kr. Skatten skulle alltså behöva höjas med ytterligare 3 kr. efter skatteväxlingen med landstinget. Nu visar det sig att jag beskrev problemet i underkant. I måndags berättade ansvariga socialpolitiker vid mitt besök i kommunen, att det saknas ytterligare 1 kr. Det finns fler glesbygdskommuner i vårt land med likartade strukturproblem. Med det moderata alternativet till hälso och sjukvårdens finansiering löser vi dessa problem genom att vi inför en allmän obligatorisk försäkring som ger en riskutjämning över hela landet. Socialdemokraterna tror att man kan lösa framtidens problem med gårdagens svar och lösningar. Det kan man inte. De problem vi har framför oss kräver beslutsamhet och en vilja att se problemen. Moderata samlingspartiet är berett att ta det ansvar som behövs. Det handlar om att anpassa vård och omsorg till de enskilda individerna och att ge alla möjlighet till trygg och bra vård och omsorg utifrån deras eget val. Utmärkande för vår politik är att finansieringen av grundläggande områden förblir gemensam och solidarisk, men valet blir den enskildes. Det är vår grundläggande uppfattning att inriktningen på socialpolitiken måste vara att skilja mellan finansiering och produktion av sociala tjänster. En offentlig finansiering av vård och omsorg behöver inte förenas med offentliga monopol på produktionen av dessa tjänster. Tvärtom bör enskilda och offentliga alternativ få konkurrera på lika ekonomiska villkor. Det handlar i mycket stor utsträckning om vem som har den moraliska rätten -- rätten att bestämma hur människor skall forma sina egna liv utifrån individuella referensramar. Vi hävdar att den moraliska rätten ligger i händerna på de enskilda individerna och att det offentliga endast skall garantera att denna rätt respekteras och möjliggörs.

Herr talman! Regeringens solidaritet med de stora, röststarka grupperna har omvittnats av många i kammaren under dessa debattdagar. Men lyhördheten för de små grupperna är mindre, dem som vi brukar kalla för ''det glömda Sverige'', dvs. eftersatta lågstatusgrupper. Jag vill i mitt anförande ta upp en av dessa små grupper, de glömda barnen, barn som lever i social och känslomässig misär, som vanvårdas och misshandlas, ofta på grund av missbruk i hemmet. Dessa barn ger mycket tidigt signaler om att de inte mår bra. Folkpartiet liberalerna har år efter år lyft fram de mest utsatta barnen i partimotioner och bl.a. betonat att den ökade barnmisshandeln, incest, missbruk bland tonåringar, våld och självmord till stor del beror på att barnkompetensen har urholkats bland de myndigheter som skall fånga upp barnens varningssignaler. Den utvecklingen måste vändas. Det är bra att regeringen har anslagit 8 milj.kr. till socialstyrelsen för att öka kunskapen om barn i det sociala arbetet. Men kunskaperna behöver också ökas och förbättras inom rättsväsendet. Det räcker sannolikt inte med ökad kunskap, utan det behövs också organisatoriska förändringar. Det är landstingen som har hand om barnhälsovården, medan barnens hälsa till stor del är beroende av faktorer som primärkommunerna ansvarar för. Det handlar om psykosociala hälsoproblem, skador på grund av omgivningens alkohol och drogmissbruk, barnolycksfall, kostrelaterade sjukdomar och kvaliteten på barnomsorgen osv. Det krävs därför ett mycket intimt samarbete mellan barnhälsovården och socialtjänsten. Det är mycket som talar för att barnhälsovården och kanske också mödrahälsovården helt enkelt borde överföras till primärkommunal regi. Kommunerna skulle då också kunna få möjlighet att samla verksamhet som berör barn, och dit hör naturligtvis också skolhälsovården, i speciella barnnämnder. Ett samlat primärkommunalt ansvar borde också gynna skolhälsovården. Samarbetet i samband med skolstarten skulle förbättras och småkommuner skulle kunna inrätta kombinerade tjänster för läkare, sjuksköterskor och psykologer med barnkompetens. Det är väl förhoppningsvis falska rykten som stått i pressen om att regeringen är på väg att upphäva skolbarnens rätt till skolläkare. Det vore en katastrof om regeringen öppnade möjligheten att avveckla den verksamheten. Det är ju t.ex. flera olycksfall i skolan än i arbetslivet. Arbetsmiljön för eleverna är ofta bedrövlig med fukt, mögel, buller och extrem trängsel. Statistiken när det gäller missbruk, självmord och könssjukdomar är inte särskilt upplyftande när det gäller skolelever. Vi i folkpartiet liberalerna har varit pådrivande när det gäller elevskyddet. Det är oerhört viktigt att det byggs upp en kunskap om hur kroppsskador uppkommer och kan förebyggas. Socialstyrelsen skulle ta initiativ till registrering av alla skadefall som kommer i kontakt med hälso och sjukvården, men den verksamheten har av olika skäl stagnerat. Inom företagshälsovården för vuxna är det ju fullkomligt självklart att man skall registrera kroppsskador och att man skall vidta åtgärder så att de inte upprepas. Det här är viktigt inte bara för att förebygga olycksfall, utan också för att upptäcka och förebygga upprepad misshandel av barn, kvinnor och åldringar. I Norrbotten visade det sig att 20 % av de s.k. skololyckorna orsakats av att barnen skadade varandra. Av 453 kvinnor som sökte för kroppsskador på Huddinge sjukhus visade det sig att 29 % var misshandlade. I tisdags enades vi i socialutskottet om ett tillkännagivande till regeringen om behov av åtgärder mot misshandeln av åldringar med anledning av en motion från folkpartiet liberalerna. För tre år sedan, då vi senast behandlade frågan i utskottet, fick vi uppgift om att socialstyrelsen hade för avsikt att ta tag i problemet. I andra nordiska länder har man kommit långt i fråga om kartläggning av misshandeln och åtgärdsprogram. Men här hade det hela runnit ut i sanden. Ingenting var gjort och ingenting planerades. Inom parentes vill jag säga att det inte beror på att socialstyrelsen inte bryr sig om att åldringar misshandlas. Det är snarare ett uttryck för den orimliga arbetssituation som regeringen har skapat för det här verket. Snälla ni -- se äntligen till att det kommmer fram en genomtänkt plan och målbeskrivning för socialstyrelsens verksamhet! Ge snabba och raka besked om vad som planeras och se till att eventuella förändringar kommer i ett svep, så att man äntligen får arbetsro på socialstyrelsen. Det är väldigt viktigt. Folkpartiet liberalerna har ett alldeles utmärkt tips på sikt. Om man inrättar ett folkhälsoinstitut skulle insatser för folkhälsan kunna samordnas effektivt på riksnivå. Nu har man det uppsplittrat på en rad myndigheter, där den ena inte riktigt vet vad den andra gör. Jag vill avsluta med några ord om vårt absolut största hälsoproblem, nämligen alkoholbruket. ''100 miljarder kostar supen'', som nationalekonomen Anders Johnsson uttrycker det i sin färska beräkning. Det är lika mycket som statens sammanlagda utgifter för bistånd, utrikespolitik, försvar, utbildning, forskning, kultur och massmedia. Det är bra att regeringen äntligen aviserat en alkoholpolitisk proposition till våren, men visst är det märkligt att det behövt ta så lång tid. Det är ju faktiskt drygt två år sedan socialdepartementet fick det förslag från socialstyrelsen som riksdagen i huvudsak ställde sig bakom hösten 1989. När nu regeringen har samlat krafter så länge hoppas jag man hunnit ta till sig att det riksdagen ordagrant begärde var ''en mera aktiv alkoholpolitik'' från regeringens sida.

Herr talman! Fördelningsfrågorna måste ha en hög prioritet. Under 80-talet har klyftorna i vårt samhälle vidgats på grund av att kapital under många år har strömmat över till de redan välbeställda. Frånvaron av en kraftfullt förd fördelningspolitik har blivit uppenbar för allt fler. Det gör att vi i dag har många grupper som är bortglömda och åsidosatta och som har svårt att få uppmärksamhet. Det gäller i hög grad de handikappade, som ofta har en låg bostadsstandard, begränsade möjligheter till utbildning, svårare att få arbete och sämre möjligheter till en varierad och rik fritidsverksamhet än andra. Den genomförda skatteomläggningen visar på en rad negativa effekter för de handikappade genom ett urholkat basbelopp, höjda taxor och ökade kostnader, t.ex. för bostaden. Det är svårt för handikappade att kompensera sig. Man har återigen glömt bort det glömda Sverige. Det gäller framför allt att ekonomiskt och på annat sätt hjälpa de handikappade ut i arbetslivet och tillgodose behovet av bostäder. Talet om det glömda Sverige får inte bara bli en munnens bekännelse, utan man måste gå från ord till handling. Också bland de äldre är det många som inte får sin rättmätiga del av resurserna. Äldreomsorgens otillräckliga utbyggnad drabbar de äldre hårt. Den omsorg och vård ett land ger sina äldre är ett mått på dess välfärd. Hållfastheten kommer att sättas på ytterligare prov. Under 90-talet ökar antalet pensionärer över 80 år med minst 100 000, och vårdbehovet ökar brant med stigande ålder. Från centerns sida har ambitionen länge varit att satsa mer mångsidigt. Anhörigvården måste uppmärksammas och värderas på ett helt annat sätt än hittills. Att 70 % av all äldreomsorg utförs av anhöriga eller andra närstående är ett tänkvärt faktum. Det är angeläget att ekonomiska och sociala former som kanaliserar denna väldiga vårdinsats skapas. Anhöriga måste kunna anställas som vårdbiträden vid längre vårdtider. Insatserna för de äldre skall naturligtvis vara inriktade på att man skall kunna bo kvar i den egna bostaden så länge som möjligt. Även om hemtjänst och hemsjukvård fungerar så upplever många äldre som saknar anhöriga eller har dem på långt avstånd ofta en stor ensamhet. Att ensamheten är total får man med jämna mellanrum skakande påminnelser om genom massmedia. Det finns en gräns där det egna boendet upplevs som ensamt och utsatt. Just därför måste det finnas fler boendealternativ. En 87-årig kvinna berättar om hur ensam hon känner sig. Maken är död, och sonen och hans familj bor långt borta. Själv bor hon högt uppe i ett höghus. Benen bär inte riktigt. Hon ber om att få komma till ett ålderdomshem med eget rum, egna möbler, delad gemenskap, omsorg och markkontakt. Alltför många ålderdomshemsplatser har lagts ned under 80-talet utan att nya har byggts. Detta är ett oförsvarligt slöseri. Det är orsaken till att brister på boendeplatser med större vårdinslag utgör en av de svaga länkarna i vårdkedjan. Det måste också skapas rättvisa ekonomiska levnadsförhållanden för pensionärerna. Utformningen av pensionssystemet -- vårt största fördelningssystem -- är då av största betydelse. Nuvarande skatteregler innebär att pensionärer med låg eller ingen ATP missgynnas av skattesystemet. Vi i centern har lagt fram ett förslag om en ny och förstärkt grundpension, som syftar till att undanröja denna orättvisa. Intentionen bakom vårt förslag är att alla pensionärer i vårt land skall ha en ekonomisk grundtrygghet. Så är det inte i dag. Många lever på marginalen och många har inga marginaler alls. Det visar sig nu när finansieringen av skattereformen slår igenom. Sådant kan visserligen nödtorftigt kompenseras med snabba brandkårsutryckningar som regeringens förslag om kompensation för skatteomläggningens höjda bostadskostnader. Men det är en kortsiktig nödlösning som ersättning för bristande förutseende, trots att varningar tidigt höjdes mot att finansieringen skulle slå hårt mot svaga grupper bland barnfamiljer och pensionärer. Då bemöttes våra invändningar med en självsäker försäkran om att alla skulle få det bättre. Nu när resultatet visar sig på ett för alla uppenbart sätt, då försöker man lappa och laga. Man kastar in jästen efter degen och tvingas återigen in på bidragsvägen. Den rundgång som skulle undvikas är i full gång igen. Det kan befaras att finansieringen av skatteomläggningen får fler orimliga konsekvenser, som i sin tur föranleder regeringen att göra fler brandkårsutryckningar. Fördelningspolitiken berör i allra högsta grad också barnfamiljerna. Deras situation och förutsättningar varierar starkt. För flertalet familjer är det svårt att klara sig på en lön, och möjligheterna för den som önskar stanna hemma några år och själv ta hand om sina små barn är begränsade. För att föräldrar skall kunna förvärvsarbeta krävs någon form av barnomsorg. Länge drev socialdemokraterna tesen att den enda barnomsorg som var tillåten var den i kommunal regi. Men efter hand har man lättat på den inskränkningen. Alternativa möjligheter har fått komma fram, vilket vi i centern välkomnar. En annan skevhet som framstått som gåtfull är hindret för svenska kyrkan att bedriva barnomsorg i egen regi med hjälp av de statliga och kommunala bidrag som länge har utgått till andra samfund. Nu har också den saken fått en lycklig lösning. I årets budgetproposition skriver Bengt Lindqvist att de gamla hindren nu undanröjts och att det alltså är fritt fram för svenska kyrkans församlingar överallt i vårt land att söka statliga och kommunala bidrag för att inrätta barnomsorg. Därmed kan kyrkan åter knyta an till en tradition som har sin djupaste motivering i kyrkans centrala gärning. Jag vill passa på att rikta ett tack till Bengt Lindqvist för den insats han har gjort för att få denna ändring till stånd. Det hela hänger nu på att kommunerna inte lägger hinder i vägen. Det är angeläget att det här beslutet verkligen blir känt. Jag hoppas att vi kan räkna med Bengt Lindqvists aktiva medverkan i detta. När jag är ute och talar med folk gör jag allt för att upplysa om beslutet. Enligt centerns uppfattning måste familjepolitiken för att passa alla utgå från barns och föräldrars behov. Resurserna måste fördelas på ett rättvist sätt. Det statliga stödet till barnomsorgen skall utgå som en vårdnadsersättning till föräldrarna, lika för alla barn. Man skall ha rätt att dra av de faktiska kostnaderna för barnomsorg på samma nivå som ersättningen. Vårt förslag om vårdnadsersättning ger familjerna större valfrihet. När chockrapporterna om kraftigt ökat antal socialbidragssökande nu följer i skatteomläggningens kölvatten, måste det vara en viktig uppgift att åstadkomma en hållbar skattepolitik. Det är också viktigt ur socialpolitisk synpunkt. Man får inte kasta ut nya bidrag till ett lapptäcke som knappast ens nödtorftigt hjälper dem som hamnat på skatteomläggningens skuggsida. Vi föreslår två viktiga åtgärder som ger en rättvisare fördelning av välfärden, nämligen sänkt matmoms och sänkt skatt på boendet. Det är åtgärder som skulle gynna de stora grupper som har fått det sämre ställt i Sverige genom skatteomläggningens orättvisa finansiering.

Herr talman! Jag kan instämma i de beskrivningar som har gjorts från talarstolen tidigare. De skulle kunna sammanfattas med att vad vi kan bevittna i dag är faktiskt en social nedrustning. Man frågar sig ju om detta verkligen var vad socialdemokraterna hade tänkt sig. Vad vi bevittnar är effekten av det som har diskuterats tidigare här i dag, effekten av skattepolitiken. Vi ser hur den urholkar det generella välfärdssystem som under så lång tid byggts upp i Sverige -- ganska framgångsrikt, får man säga, om man gör en internationell bedömning. I dag är socialdemokraterna med all tydlighet på väg att lämna grunderna för den generella välfärdspolitiken i Sverige -- tyvärr, säger vi från vänsterpartiet. Vi skulle naturligtvis gärna värna om den generella välfärdspolitik som Sverige har. Tyvärr väljer socialdemokraterna att tillsammans med olika borgerliga partier urholka det systemet, nu senast med skatteuppgörelsen tillsammans med folkpartiet. Det är litet märkligt att Ingrid Ronne-Björkqvist, som är väl medveten om att en av effekterna blir just att barnen, som hon talar så varmt och engagerat för, far illa därför att man mister kompetens. Och man mister inte bara barnkompetens, utan också de instrument som vi är överens om är absolut viktigast, nämligen att arbeta förebyggande i alla avseenden. I dag urholkas inte bara barnkompetensen utan kompetensen totalt sett, skulle jag vilja säga, ute på socialbyråerna och ute i socialtjänstens olika verksamhetsområden. Det är just där det nödvändiga förebyggande arbetet sker där man finns ute i samhället -- i samarbete med barnavårdscentraler, skolor, fritidsgårdar och vad det nu kan vara. Där skulle människor behöva finnas som kan knyta kontakter och se vad som pågår. Men där är det i dag tomt. Socialsekreterarna sitter på sina socialbyråer och räknar pengar för att få budgeten att gå ihop och funderar över vad man skall skära ner på härnäst. De frivilliga verksamheterna är naturligtvis det som man skär ner på först. Detta är mycket olyckligt, när en enig expertis samtidigt är övertygad om att det förebyggande arbetet är det absolut viktigaste och att det är de tidiga insatserna som ger något resultat. Det här är en effekt av skattepolitiken. Vi ser det också inom barnomsorgen. Jag debatterade det här med Bengt Lindqvist så sent som i tisdags. Jag frågade: Vad är det för vits med att betala ut socialbidrag i stället för att betala ut föräldraförsäkring? Vi har kritiserat regeringen för att den inte står kvar vid sitt löfte att bygga ut föräldraförsäkringen. Nu ser vi effekterna. I hälften av kommunerna i Storstockholm väljer man att korta köerna genom att höja åldersgränsen. Medvetet går man in för att inga barn under 18 månader skall få barnomsorg! Då säger Bengt Lindqvist: Ja, men vi har sagt att kommunerna inte får frångå sitt ansvar för barnomsorgen, det var inte meningen att det skulle bli så här. Men verkligheten talar sitt tydliga språk: det blir så här på många håll! För många innebär det att man under en tremånadersperiod varken har barnomsorg eller föräldrapenning. Alltså återstår socialbidragen. Jag har sagt det förut, och jag säger det igen: Det är förnedrande, inte bara för de personer som tvingas gå till socialbyrån. Det borde också vara förnedrande för en regering som vill kalla sig socialdemokratisk. ''När vi får råd'', säger Bengt Lindqvist, ''skall vi bygga ut föräldraförsäkringen''. Vad innebär det? När får vi råd? Finns det över huvud taget någonting som talar för att vi i framtiden kommer att få bättre råd att satsa på den generella välfärdspolitiken? Något som bekymrar mig mycket är nämligen det faktum att när Sverige blir medlem i EG, som ju regeringen så hett önskar, innebär det att vi genom medlemskapet och genom den anpassning till skattepolitiken som blir en nödvändighet kommer att förlora många miljarder i skatteintänker. Vårt eget husorgan, Från Riksdag & Departement, har gjort en uträkning där man säger att Sverige måste sänka sin allmänna moms från 23,46 % till 20 %. Därtill måste matmomsen sättas till 9 %. Staten förlorar då 30 miljarder kronor i inkomster, enligt riksrevisionsverkets beräkningar. Punktskatter som fordrar gränskontroll måste avskaffas. 1989 års skatteutredning uppskattar att detta kan kosta staten uppemot 10 miljarder kronor. Till det kommer en anpassning av de svenska energiskatterna, vilket kan kosta 2 miljarder. Svenska skattehöjningar på alkohol och tobak accepteras inte -- skattebortfall 7,5 miljarder kronor, uppger skatteutredningen. Sammantaget innebär dessa uppskattningar att statens inkomster av indirekta skatter minskar med ca 50 miljarder kronor, räknat i 1991 års penningvärde. Därtill skall läggas att statliga och kommunala inkomstskatter enligt regeringen inte får höjas, utan tvärtom skall sänkas. Därmed återstår alltså bara drastiska nedskärningar inom den offentliga sektorn eller i socialförsäkringssystemet! Så spekulerar man i denna artikel i Från Riksdag & Departement. Jag tror att det är en alldeles riktig spekulation. Det är naturligtvis där man tvingas skära. Då undrar jag: Vad finns då kvar av den generella välfärdspolitiken av den s.k. svenska modellen, som vi vet står sig väldigt väl i ett internationellt mått mätt? Jag har tjatat om det här många gånger, men jag har hittills inte fått något tillfredsställande svar. Hittills har man från regeringens sida bara sagt att vid ett EG-medlemskap kommer vi att få ökad tillväxt, och då får vi mer att fördela. Jag vill påstå att det inte finns något linjärt samband, att en ökad tillväxt skulle ge mera att fördela eller att detta skulle komma de svaga grupperna till godo. Det finns ingenting som säger att det skulle bli så. Det beror helt på hur man fördelar, och det beror på vem som har makten att fördela och var besluten fattas. Får man en ökad tillväxt som ges till dem som redan har, blir det inte mer till dem som inte har. Enligt den skattemodell som man nu använder sig av är det faktiskt så att de som redan har får mera, de som inget har får mindre. Därav de växande köerna på socialbyråerna i dag! Jag skall inte ta upp pensionärerna i det här sammanhanget, för det kommer Margó Ingvardsson att göra senare, men vi känner ju till detta fenomen. Detta kommer inte att ändra sig om man fortsätter att bedriva en fördelningspolitik som går ut på att de som redan har skall få och de som inte har skall inte få. Det skulle vara intressant att höra hur man från regeringen har tänkt sig att denna skatteintäktsminskning på lågt räknat 50 miljarder -- det finns de som räknar med ända upp till 80 miljarder -- skall få effekt på det generella välfärdssystemet. Jag skulle vilja ha ett klarläggande, även från de andra partierna, om vi är överens om att vi i Sverige fortfarande skall ha en generell skattefinansierad välfärdspolitik. Eller skall vi gå över till ett annat system? Skall vi internationalisera oss och gå över till privata försäkringar och checkar -- vad är det som står i utsikt? Det är en intressant framtidsfråga. Som avslutning vill jag bara beröra alkoholpolitiken, som någon tidigare tog upp. Här finns ett bra exempel på vad som sker vid en internationalisering. Vår möjlighet att bedriva en nationell alkoholpolitik kommer inte att finnas kvar, eftersom vi inte längre kan använda priset som styrmedel. Jag har sett i en tidning att Bengt Lindqvist är ledsen över det. Litet uppgivet säger han att medlemskapet i EG ändå är ofrånkomligt, så vi får väl hitta på andra lösningar. Det skulle vara intressant att höra vilka andra lösningar Bengt Lindqvist tänker sig för att få ner alkoholkonsumtionen med 25 %, som vi har uttalat oss för. Är det verkligen värt priset att gå med i EG, Bengt Lindqvist, när det på det här sättet försämrar vår sociala välfärdspolitik?

Herr talman! Gudrun Schyman säger att den skattereform som vi har medverkat till gör att barn far illa och att barnkompetensen inte skall höjas. Så är det inte, Gudrun Schyman. Den reformen medför att vi får en stabilare samhällsekonomi och en bättre tillväxt, och vi får mera att dela på. Det är i de länder där den politik som Gudrun Schyman kämpar för är genomförd som man inte talar om barnkompetens och om att barn far illa -- för där talar man om att barnen inte skall behöva svälta och om att de över huvud taget skall få tak över huvudet, att man har svårt med undermåliga barninstitutioner osv. För där råder ekonomiskt kaos. Det är det vi motverkar genom vår politik och vår skattereform.
Herr talman! Det där var väl ändå att blanda ihop stort och smått! Ingrid Ronne-Björkqvist, jag trodde att vi tillsammans arbetade för en ekonomisk utveckling i de östeuropeiska länderna -- jag förmodar att det var de länderna du syftade på. Jag trodde att folkpartiet också var intresserat av att det blev en ordentlig ekonomisk och demokratisk utveckling i de länderna -- bl.a. för barnens skull. Vad jag menar är att effekterna av den skatteuppgörelse som socialdemokraterna och folkpartiet träffade överenskommelse om kan vi se nu. Det är ju den vi håller på och pratar om nu! Jag tror ju inte att barnkompetensen har försvunnit för att någon har tyckt att det var bra, utan när man måste skära så börjar man ofta skära ner för de områden och de grupper där man tror att det skall märkas minst. Man räknar kanske inte med att det skall bli så stora protester eftersom barn själva inte gör så mycket väsen av sig. Där har vi anledningen till att det är just de här områdena som försvinner och inte någonting annat.
Herr talman! Nej, Gudrun Schyman, vi arbetar inte tillsammans när det gäller att genomdriva det ekonomiska system som vänsterpartiet arbetar för. Där har vi diametralt olika uppfattningar. Vår uppfattning är att detta leder till verkligt kaos -- och det har ju visats mycket tydligt i de länder där det har genomförts.
Herr talman! Det verkar vara en oöverstiglig pedagogisk uppgift att tala om att vi aldrig har lagt fram någon ekonomisk motion som har gått ut på att få en ekonomi som den man har fört i de östeuropeiska länderna. Det borde Ingrid Ronne Björkqvist känna till vid det här laget. Våra ekonomiska motioner är anpassade till förutsättningarna i vårt land. Det är obestridligt att effekterna av den ekonomiska politik som folkpartiet är med om blir just att man tvingas att dra ner på många områden inom offentligt sektor -- och man drar gärna in på de områden som handlar om barn och svaga grupper över huvud taget; just de grupper som folkpartiet säger sig vilja värna om. Här ligger en motsättning, och den tycker jag att ni skall ta och fundera på.

Herr talman! Jag tänker tala om barnens situation i samhället. Miljöpartiet har en barnmotion, Barnens rätt, med 27 punkter i hemställan. Jag kan naturligtvis inte ta upp alla dessa på åtta minuter, men jag skall ta något. Våra barn och barnbarn kommer att få betala notan för att vi vuxna lever över våra tillgångar. Så är det. Vi får sansa oss nu och sluta roffa åt oss av framtiden. Miljöpartiet kräver en förbättring av miljön nu, kärnkraftens avveckling snarast och en snabb övergång till förnyelsebara energikällor för den energi som oundgängligen behövs sedan alla energieffektiviseringar har gjorts. Där får vi tyvärr inte så mycket draghjälp av de andra partierna. Vi måste skapa ett samhälle där man tänker så här: Blir det beslut som vi fattar nu rätt, sett ur barnens synvinkel? Främjar det beslutet barnens intressen? Kan vi svara ja på de frågorna, har vi ett mänskligare samhälle, ett samhälle som tillfredsställer oss alla. Barn och ungdomar har i dag svårt att få sina intressen tillgodosedda gentemot andra grupper i samhället. Miljöpartiet har väckt en motion om att det borde inrättas en ''barnkammare'' här i riksdagen -- inte beslutsmässig men med inflytande. Barn tillerkänns i dag av lagstiftare, myndigheter och samhällsplanerare inte en ställning som är likvärdig med de vuxnas. Barn har egentligen inga uttalade rättigheter. De är föremål för vissa begränsade skyldigheter från vårdnadshavares och myndigheters sida. Trots reglerna i föräldrabalken och socialtjänstlagen är det många barn i dagens Sverige som försummas och direkt far illa. Vi har alla läst om att misshandel och övergrepp på barn ökar. Vi vill ha en parlamentarisk utredning om barnens rätt. Den skall utreda barns rättsliga ställning och komma med lagförslag, som inte enbart tar till vara barns rätt utan direkt främjar deras intressen. Den skall behandla omsorg om barn, barns personliga integritet, barns talerätt i vid bemärkelse, barns skadeståndsskyldighet, barns miljö, barns demokratiska rättigheter, hur man skall kunna skydda barn mot att utnyttjas av kommersiella intressen och slutligen en barnabalk. Jag förutsätter att riksdagen snart beslutar om en barnombudsman. Det finns verkligen ett behov av att barnen får en företrädare som bevakar just deras intressen i all samhällsplanering. Vi måste också ha råd att satsa på förebyggande vård. Vi har lagt en motion som handlar om hur kommunernas och landstingens sparnit går ut över barnen. Rörelsehindrade barn och ungdomar kan vara svårbehandlade t.ex. i konventionell tandvård, men det går utmärkt att behandla dem om man har speciell kunskap och större erfarenhet av just sådana barn. Det kan ofta innebära att barnet slipper den extra påfrestning som tandbehandling under narkos innebär. Det finns barn med speciellt skört käkben som lätt fraktureras om tandläkaren inte har erfarenhet av sådan specialvård. Därför vill jag att vi skall behålla barntandläkarspecialiteten och barntandläkarna. Man bör inte ta bort dem, såsom är föreslaget. I Malmö håller man på att spara in skolläkarna. Just nu diskuteras om det ens är lagligt att dra in de tjänsterna. Det påstår dock Malmös s-politiker att det är. Handikappade barn har ett nog så besvärligt liv utan att de skall behöva drabbas av svångremspolitiken. Det är tvärtom vår skyldighet, som friska och aktiva, att låta de handikappade få all den tekniska hjälp och omvårdnad som vi kan uppbringa. De handikappade skall kunna delta i mesta möjliga mån i hela samhällslivet. Det finns tonårsbyråer. Dessa har man tidigare satsat på lokalt, men nu lagt ned i besparingssyfte. Det är en snålhet som bedrar visheten. I stället för att man på ett tidigt stadium hjälper ungdomar som har behov av hjälp och psykiatrisk vård, låter man de vänta så länge att de blir sjukare och t.o.m. brottslingar. Trots att de behöver hjälp får alla inte ens plats i § 12-hem utan döms till vård i eget hem, vilket är detsamma som ingen vård och hjälp alls. Till slut vill jag tala om barns rätt utanför Sveriges gränser. Den natt som kriget i Persiska viken bröt ut satt jag uppe till klockan fem på morgonen och skrev motioner till riksdagen i sociala frågor. Det kändes nästan meningslöst att sitta uppe och lägga fram förslag om hur man skulle kunna spara en miljon här och en annan miljon där för att få budgeten att gå ihop så att varken barn, sjuka, handikappade eller gamla skulle lida nöd i Sverige, samtidigt som miljoner vräktes ut i ett krig. Att ösa bombmattor över ett främmande land och att låta missiler skjutas upp från den ena sidan gränsen och motraketer från den andra tycker jag verkar otroligt dumt. Att låta dessa stridsmedel träffas i luften och explodera innebär ett fullständigt vansinnigt slöseri med pengar. Ändå har man i de miljonförlusterna inte räknat in forskning för att få fram så exklusiva vapen. Sedan tillkommer frakten över halva jordklotet, utbildning av soldater som skall sköta hanteringen, trupptransporter över halva världen till krigsskådeplatsen och vistelsen där. Till sådana här vansinniga handlingar finns det hur mycket pengar som helst. Det är fråga om miljarder på mycket kort tid. Vem talar t.ex. i dag om svältkatastrofen i Afrika, som var så hotande nära för någon månad sedan? Man hör inte längre talas om den. Är den borta? Å ena sidan har vi genom TV-rutan kunnat följa kriget timme för timme, å andra sidan får vi bara veta vad stridsledningarna tillåter oss att veta. Självklart är de civila offren mycket större än vad vi har fått uppgift på. Så litet skada kan inte så många bomber och missiler åstadkomma. I höstas var jag med på en konferens med WWPP, En kväll var vi hembjudna till en av värdarna, och vi satt i den ljumma afrikanska natten och talade om fred. Jag pratade med en man och en kvinna från de två största stamfolken i Zimbabwe. De hade dels bekämpat varandra under kriget, dels de vita. Jag frågade hur man kunde leva tillsammans efter kriget och efter en fred som egentligen aldrig fick någon vinnare. Vita och svarta och medlemmar från de olika stammarna arbetar sida vid sida, och barnen går i skolan tillsammans. De här exkombattanterna, berättade att det bara finns en lösning: ''Vi lär inte våra barn hata våra före detta fiender. Vi vuxna arbetar tillsammans. Barnen går i skolan och leker tillsammans.'' Det här skall man jämföra med inställningen i Mellanöstern, hatdemonstrationerna i Irak, inställningen i Israel, Libanon, Syrien och bland palestinierna och även den krigshetsande stämningen som man kan se i TV från USA. Det som skrämmer mig mest är hatet i Mellanöstern. Vi har alla varit med om att starta kriget. Hur får vi slut på det? Hur mår barnen i Mellanöstern? Har de vatten? Har de mat? Får de sjukvård? Kan de gå i skolan? Kan de fly om det behövs? Blir de i så fall bombade på vägen? Vem tar emot dem? Gör vi det? De sociala problemen är verkligen inte lätta att lösa, varken här hemma eller utomlands.

Herr talman! Jag kommer att ägna mitt anförande åt familjepolitiken, men jag är givetvis beredd att senare i replikväxlingen ta upp de frågeställningar som närmast berör mig av oss socialministrar. Familjepolitiken kommer med stor säkerhet att spela en stor roll i det kommande valet. Det hälsar vi socialdemokrater med stor tillfredsställelse. Barn är vår framtid. Barns villkor förtjänar därför att stå i centrum för uppmärksamhet och debatt. Jag vill gärna från början säga att vi socialdemokrater går in i en familjepolitisk debatt inför valet med både glädje och tillförsikt. Olika undersökningar visar att barn i Sverige i allmänhet har det bra. Men för den skull får vi inte glömma bort att det samtidigt finns barn hos oss som har det svårt. Det gäller barn som växer upp i splittrade familjer, barn som är utsatta för övergrepp och misshandel, barn i familjer där det förekommer missbruk, sjuka barn och handikappade barn. Under 90-talet måste vi ägna dessa barn särskild uppmärksamhet. Det gäller rakt över den gemensamma sektorn -- mödra och barnhälsovård, daghem, skolor men också i övrigt inom socialtjänsten och andra verksamheter. Under 90-talet är det också angeläget att förbättra situationen för handikappade barn och deras familjer. Det är min starka förhoppning att handikapputredningen som nu arbetar för fullt kommer att lägga en god grund för ett sådant utvecklingsarbete. När det gäller insatser för barn i särskilt utsatta situationer hoppas jag att vi här i riksdagen skall kunna genomföra åtgärder med stor enighet. Herr talman! Den senaste tiden har vi kunnat läsa i tidningarna om en kraftig utbyggnad av barnomsorgen över hela landet, även i sådana kommuner som tidigare har varit ett bekymmer, t.ex. Stockholm. År 1990 blev ett rekordår när det gäller utbyggnaden av barnomsorgsplatser. Vi fick faktiskt 25 000 daghemsplatser förra året. Sedan år 1982, då vi socialdemokrater kom tillbaka till makten, har vi i detta land byggt ut barnomsorgen med 186 000 platser i daghem, familjedaghem och fritidshem. Det är en imponerande utbyggnad, som jag menar att våra kommuner har all heder av. Trots att barnafödandet överträffar alla de prognoser som har gjorts upp -- vilket i och för sig är glädjande -- kan vi nu läsa om att kommun efter kommun kommer att klara full behovstäckning under 1991, som avsikten var. Jag tror inte att alla människor har klart för sig vilken omfattning barnomsorgen har fått genom utvecklingen på 80-talet. I åldern 18 månader och upp till sex år deltar faktiskt 86 % av alla barn i någon form av barnomsorg -- daghem, familjedaghem, deltidsgrupp eller öppen förskola. Så gott som alla sexåringar deltar. De barn som inte finns med i barnomsorgen har ofta småsyskon, och deras föräldrar är ofta lediga med stöd i föräldraförsäkringen. Barnomsorgens utbyggnad är också i hög grad i överensstämmelse med föräldrarnas önskemål. Internationellt talar man med stor respekt om den svenska barnomsorgen. Den svenska modellen inom barnomsorgen utgörs framför allt av kombinationen av omsorg och pedagogik. Den skapande verksamheten och leken bildar kärnan i svensk barnomsorg. Barnet står i centrum, och pedagogerna tar fasta på barnets lust att leka och lära. I den förskolepedagogiska traditionen är det viktigt att visa öppenhet mot alla barn, även gentemot barn med omfattande behov av särskilt stöd. Den forskning som finns visar att den svenska förskolepedagogiken är framgångsrik. 1985 års beslut om en förskola för alla barn var inte bara ett beslut om att öka antalet platser så att alla får plats. I det beslutet låg också en ambition att utveckla innehåll och pedagogik. Detta är skälet till att vi under senare delen av 1980-talet har utvecklat ett pedagogiskt program för förskolan, ett särskilt program för de äldre barnen inom förskolan och ett program för fritidshems och skolbarnsomsorgsverksamheten. Det saknas givetvis inte problem inom barnomsorgen, men jag har velat lyfta fram den väldiga utveckling som har skett inom barnomsorgen både innehållsmässigt och kvalitetsmässigt för att visa på vilken framstående roll den nu spelar för våra barn. Personalen inom barnomsorgen är verkligen värd ett erkännande för det fina arbete den gör. Herr talman! Mot denna bakgrund är det obegripligt att de borgerliga partierna fortsätter sina attacker mot den kommunala barnomsorgen. Det råder i dag stor oreda i den borgerliga familjepolitiken. På ett par punkter finns dock besked att hämta som är gemensamma. Man är överens om att skära ned på samhällets stöd till barnomsorgen. Man är motståndare till en utbyggnad av föräldraförsäkringen. Moderaterna vill avskaffa hela det statliga och kommunala bidraget till barnomsorgen och i stället införa ett vårdnadsbidrag på 40 000 kr. Centern vill avskaffa statsbidraget och införa ett beskattat vårdnadsbidrag på 18 000 kr. I den gemensamma borgerliga motion som tar upp förslaget om ett vårdnadsbidrag saknas besked om det mesta, även om finansieringen. Man säger att man väntar sig att regeringen, den socialdemokratiska regeringen, skall komma med ett förslag på detta. Man antyder dock att en del av finansieringen kan ske genom att man skär ned på statsbidraget till barnomsorgen. Om kommunerna varken har pengar eller ansvar för barnomsorgen faller naturligtvis den kommunala barnomsorgsverksamheten samman. Det går inte, herr talman, att ställa krav på kommunerna om att de skall ge alla barn rätt till barnomsorg samtidigt som man rycker undan de ekonomiska förutsättningarna för en sådan verksamhet. Det vore enligt min uppfattning galenskap att fullfölja de borgerliga förslagen om dessa kraftiga nedskärningar i barnomsorgen. Man kan naturligtvis fråga sig varför de borgerliga lägger fram dessa förslag. Jag kan se två skäl till att förslagen blir som de blir. För det första försöker de borgerliga utforma en familjepolitik som utgår från en gången tids förutsättningar. De borgerliga har inte förstått att de flesta småbarnsföräldrar förvärvsarbetar och efterfrågar barnomsorg. De har inte heller förstått hur mycket föräldrarna uppskattar föräldraförsäkringen med de reella möjligheter den ger båda föräldrarna att vara tillsammans med barnen när dessa är små. För det andra tror jag att de borgerliga partiernas generella negativitet gentemot kommunal verksamhet leder dem fel i familjepolitiken. Moderaterna går i spetsen för en total avkommunalisering av barnomsorgen, och dess värre tycks folkpartiet och centerpartiet följa efter ett stycke på väg. Medan vi socialdemokrater under 80-talet diskuterat hur vi skall klara utbyggnaden och kunna utveckla innehållet i förhållande till barnens behov, har den borgerliga debatten i hög grad gått ut på att skapa privata daghemsaktiebolag. Herr talman! Sedan 1982 har vi socialdemokrater utvecklat familjepolitiken avsevärt. Vi har byggt ut föräldraförsäkringen, höjt barnbidragen avsevärt och utvecklat barnomsorgen. Jag går för min del med tillförsikt in i en debatt inför valet om den framtida familjepolitiken utifrån den grund som vi socialdemokrater redan har skapat.

Herr talman! Som jag nämnde i mitt anförande kommer min kollega Ingrid Hemmingsson att ta upp familjepolitiken och barnomsorgen. Jag skall återvända till de problem som jag tog upp i mitt anförande. Jag nämnde beträffande den fortsatta hanteringen av ÄDEL-reformen att i vårt land har många små kommuner en mycket svag ekonomi. Jag nämnde exemplet Gullspång, där åldersstrukturen är sådan att medelåldern ligger två år över riksgenomsnittet. När man där räknat på vad ÄDEL-reformen kommer att kosta när den är fullt ut genomförd enligt majoritetens intentioner, finner man att kostnaderna kommer att öka med ett belopp som motsvarar nio skattekronor. Enligt de förhandlingar som förts mellan Kommunförbundets länsavdelning och landstinget lutar det åt att den skatteväxling som landstinget kan tänka sig ligger på mellan 4 och 5 kr. Då kommer det att fattas nästan lika mycket för Gullspång för att man skall kunna klara dessa problem. Jag pekade också på de problem som skatteomläggningen medför för pensionärerna och som innebär ökade utgifter för socialtjänsten. Man har stora problem i kommunen, berättade de socialpolitiker som jag talade med i måndags då jag besökte kommunen för att närmare sätta mig in i situationen, eftersom jag har gjort bedömningen att kommunen är i stort behov av hjälp. Jag berättade naturligtvis då om den moderata alternativa modellen för finansiering av hälso och sjukvården inkl. äldresjukvården, nämligen införande av en allmän obligatorisk försäkring som innebär att man får ett riskutjämningssystem på riksplanet. Den modellen skulle för Gullspångs del lösa dessa problem. Med den uppläggning som regeringen valt för man med finansieringsansvaret på den enskilda kommunen och skapar dessa jätteproblem. Det är nu på sin plats att statsrådet Lindqvist försöker klargöra hur man skall lösa de problem som uppstår i kommuner med svag ekonomi och en ogynnsam åldersstruktur och där prognosen pekar på att dessa problem kommer att förvärras över tiden.
Herr talman! Det är intet tvivel om att bristen på barnomsorgsplatser beror på att regeringen misslyckats med sin barnomsorgspolitik. I viss mån kan man skylla detta på baby-boomen och att det föds fler barn än tidigare. Men den huvudsakliga orsaken är den bristande lyhördheten för flexibilitet, andra alternativ och nytänkande inom barnomsorgen. Det kanske mest bekymmersamma just nu är att man i flera kommuner över huvud taget inte tar emot barn under 18 månader. Här måste man överväga om barnomsorgsmålet inte bör förtydligas. Det är uppenbart att detta feltolkas. Bengt Lindqvist talade om regeringspartiets omsorg om de handikappade barnen. Det var mycket dessa jag tänkte på när jag sade att regeringen ofta ställer sig solidarisk med de stora grupperna, som ger många röster, men glömmer de mindre, röstsvaga grupperna. Vi i folkpartiet liberalerna tycker att man gör alldeles för litet just för de handikappade barnen. Vi har också för detta ändamål föreslagit väsentliga förstärkningar i budgeten, dvs. med över 200 miljoner, för höjda vårdbidrag och ATP-poäng för hela vårdbidraget. Vi har vidare föreslagit att merkostnadsersättningen bör jämställas med handikappersättning, osv. Det är en lång rad krav som vi har i vår partimotion och som vi framfört år efter år men som socialdemokraterna inte har velat ställa upp på.

Herr talman! Bengt Lindqvist började med att säga att det behövs insatser för barn i särskilt utsatta familjer. Jag skulle då vilja börja med att instämma med vad både Ingrid Ronne-Björkqvist och Anita Jag har framställt en interpellation till skolministern, men jag har ännu inte fått något meddelande om när jag kommer att få svar. Jag vill verkligen vädja till socialministern att bevaka denna viktiga fråga. Om man vill värna om förebyggande sjukvård, skall man inte spara in på skolläkarna. I Malmö har man lagt fram ett ogenomtänkt förslag, där man hänvisar till vårdcentralerna -- detta i en stad som har mycket dåligt utbyggd primärvård. Man skall komma ihåg att det är barn som har det svårt som har den största hjälpen av en skolhälsovård med skolläkare. Gudrun Schyman sade i sitt anförande att en social nedrustning är på gång. Om detta förslag i Malmö går igenom är det verkligen ett exempel på social nedrustning. Skolhälsovården är verkligen en mycket viktig del av en bra familjepolitik. Barnfamiljerna behöver ofta hjälp, och detta får de förutom i skolan över huvud taget av en väl fungerande skolhälsovård. Jag skulle vilja fråga Bengt Lindqvist när man har tänkt att föräldraförsäkringen skall byggas ut. Jag skulle också vilja fråga om Bengt Lindqvist verkligen tycker att det är ett uttryck för en rättvis fördelningspolitik att bygga ut ett system som ger en del 60 kronor om dagen och andra närmare 600 Vi i centern vill öka föräldrarnas inflytande över de resurser som går till barnomsorgen. Det är en del principer som är mycket viktiga i en rättvis familjepolitik. Det krävs en ökad valfrihet. Den viktiga principen att alla familjer måste få del av samhällets stöd till barnomsorgen måste slås fast. Bengt Lindqvist nämnde en mycket hög siffra beträffande dem som får del av samhällets resurser, men denna siffra är inte helt korrekt. Man kan också vända på det och säga att 40 % får nästan ingenting av alla de miljarder som satsas på barnomsorgen. Familjernas roll som beställare av barnomsorg, oavsett i vems regi den utförs, måste stärkas. Det är också familjerna som måste avgöra om någon skall vara hemma några år medan barnen är små. Då är det vårdnadsersättningen som gäller.

Herr talman! En sak är Bengt Lindqvist och jag överens om, värnandet av den kommunala barnomsorgen. De borgerliga attacker som han räknade med skulle komma mot den kommunala barnomsorgen och diskussionen om vårdnadsbidragen verkar åtminstone inte bli så samlande. När man lyssnat till debatten i dag får man intrycket av att det inte verkar vara så mycket bevänt med samlingen kring vårdnadsbidraget. Vi vill ha den kommunala barnomsorgen därför att den är bra. Den är bra för barnen, för föräldrarna och bra för hela familjen. Den beskrivning av kvaliteten på barnomsorgen och utbyggnaden av barnomsorgen som Bengt Lindqvist gör är riktig men inte tillräcklig. Han nämnde i en bisats att det finns en del problem, men han gick inte sedan närmare in på dem. Men det är just problemen som jag har talat om. Problemet att barnomsorgen inte räcker till, och vad gör vi då? Varför tycker regeringen att det är bättre att de människor, som inte kan få barnomsorg, skall gå till socialbyrån i stället för att de skall få sin föräldraförsäkring, som han hade lovat? Jag förstår inte det. Jag förstår inte heller resonemanget att vi inte har råd. Det kostar också att betala ut socialbidrag -- i reda pengar i administration och i mänskligt värde för de människor som måste göra på detta sätt. Det är ingen rolig situation för någon inblandad. Jag begriper inte vitsen med denna rundgång av pengar i systemet. Bengt Lindqvist har ju rikligt med tid för sina repliker, så jag antar att han kommer att besvara frågan varför det är bättre med socialbidrag än att bygga ut barnomsorgen så att den räcker till alla, helst i samband med en utbyggd föräldraförsäkring. Alla kan ju inte klara sig på sin föräldraförsäkring. Alla har inte så hög nivå på den. Därför behövs barnomsorgen också tidigare, även om man har rätt till föräldraförsäkring. Det bör vara en rättighet att alla barn skall ha barnomsorg. Vi har varit överens om det, och jag undrar varför man inte står kvar vid detta. Jag ställde också en mängd andra frågor, om den generella väldfärdspolitiken och hur vi skall finansiera den när skatteinkomsterna minskar vid vårt EG-inträde. Det skall bli intressant att få höra vad Bengt Lindqvist svarar på det.

Herr talman! Hur skall vi kunna klara barnomsorgen och behålla det kommunala skattestoppet, statsrådet Bengt Lindqvist? Och hur kan vi samtidigt också sänka statsskatten, som vi troligen måste om vi går med i EG, om vi skall vara konkurrensmässiga? Inom EG kan man ha en så låg skatt just därför att kvinnorna inom EG i så stor utsträckning är hemma, dels när barnen är små och dels när de gamla föräldrarna behöver hjälp. Som hemmafruar sköter de sina egna barn och familjens gamla så att säga gratis. Det är det arbete våra kvinnor utför med betald lön inom den offentliga sektorn. Därför behövs skatter för att täcka de utgifter som vi då får i Sverige. Miljöpartiet är det enda parti som gått emot det kommunala skattestoppet. Annars löser kommunerna problemet med höjda avgifter, vilket de nu håller på att göra. Det innebär i sin tur att de som är i behov av vård och omsorg själva genom höjda avgifter måste betala det som vi alla borde dela på skattevägen. Vi kan inte låta gamla, sjuka, handikappade och barnfamiljer själva stå för de ökade utgifterna. Det är inte riktigt rätt. Till Gudrun Schyman vill jag säga: Vi vill inte gå över till privata försäkringar. Vi vill skattevägen ha en rättvis fördelningspolitik.

Herr talman! Ingela Thalén kommer att ta upp frågorna om pensionärernas ekonomi och skolläkarna. Jag skall efter bästa förmåga försöka hinna med så många som möjligt av de övriga frågor som ställts till mig. När det gäller handikappade barn får jag säga att det är på sin plats att ge folkpartiet en eloge för den utmärkta motion som folkpartiet har framlagt om insatser på handikappområdet, inte minst då det gäller barn med handikapp. Den kan också utgöra en god grund för utvecklingsarbetet i fortsättningen. Jag har en viktig fråga till mina meddebattörer när det gäller handikappade barn och andra barn med behov av särskilt stöd. Jag kommer i dag från en konferens som socialstyrelsen haft kring allmänna råd om stöd till barn med behov av särskilt stöd i barnomsorgen. Hur kan man klara dessa barns behov i en barnomsorg, där man rycker undan samhällsstödet och lägger ut det stödet i form av en barnomsorgspeng till föräldrarna? Det är ett verkligt dilemma för moderaterna, som vill slopa hela stödet. Det är också ett mycket stort dilemma för centern som tar bort hela statsbidraget. Inom folkpartiet har debatten rasat. Ett förslag gick ut på att man insåg att olika barn har olika behov. Det ledde till den fantastiska slutsatsen att vi måste sätta prislappar på barnen. Somliga barn måste få mer pengar, andra mindre. Varför detta krångel? Varför inte satsa på en kommunal verksamhet som bygger på den solidariska uppfattningen att vi skall ge varje barn efter det barnets behov? Jag hoppas att alla borgerliga partier just med utgångspunkt från handikappade barn och från barn med behov av särskilt stöd för andra problem skall vända tillbaka till ett stöd för en kommunal utbyggnad och en sammanhållen barnomsorg för alla barn. Alternativet blir en enorm segregation på det ena eller det andra sättet, där dessa barn med behov av särskilt stöd kommer i strykklass. Sten Svensson tog upp den ekonomiska regleringen mellan kommuner och landsting som är ett resultat av äldrereformen. För att klara den behövliga resursöverföringen som utgår ifrån att varje krona skall hamna på rätt ställe i förhållande till de åtaganden kommunen har, räcker det inte med skatteväxling som Sten Svensson vet. I det systemet måste också komma in det särskilda statsbidraget som blir kraftigt omlagt och riktar betydligt mer stöd till kommuner med en stor andel gamla människor. Därtill kommer också skatteutjämningssystemet, där man kommer att förstärka de faktorer som tar hänsyn till antalet äldre och andra saker av betydelse. Det är alltså helheten som skall ge Gullspångs kommun ett utgångsläge, där man har fått över den summa pengar som tidigare uppbar det åtagande kommunen nu tar över. Detta är principen. Herr talman! Ulla Tillander säger -- och det har förekommit många gånger i denna debatt -- att Det var bra att den uppgiften kom upp igen. Det är en mytbildning ni borgare odlar. Ni tar inte hänsyn till den typ av barnomsorg som är till för hemarbetande föräldrars barn, deltidsgrupperna och den öppna förskolan. Dessa barn har vi en särskild, avgiftsfri verksamhet för. Tanken är att också den typen av verksamhet skall utformas efter dessa barns behov och ha en omfattning som motsvarar efterfrågan. Man måste alltså ta med hela utbudet av barnomsorg för att kunna förstå hur barnomsorgen i dag når våra barn. 86 % av barnen deltar i någon form av barnomsorgsverksamhet. Till Gudrun Schymans och andras frågor om barn under 18 månader vill jag säga följande. Regeringen har sagt -- och det ingår också i det beslut riksdagen fattade 1985 -- att kommunernas skyldigheter finns kvar att ge barnomsorg åt barn under 18 månader. Men kravet är inte lika starkt som för föräldrar med barn över 18 månader. De senare skall förses med en faktisk rätt till barnomsorg. Men det finns ett viktigt tillägg och det är att barn med förtur -- av sociala eller ekonomiska skäl eller på grund av handikapp -- aldrig kan utestängas om deras föräldrar vill ha barnomsorg, även om barnet är under 18 månader. Den rätt föräldrarna då har är ovillkorlig och måste tillgodoses av kommunerna. Skulle det förekomma att kommunerna inte tillgodoser detta behov, menar jag att de gör sig skyldiga till lagbrott som måste beivras. När det gäller föräldraförsäkringens fortsatta utbyggande, som Gudrun Schyman frågade om är det självklart så att vi skall satsa på de positiva åtgärderna barnomsorg och föräldraförsäkring för att undvika att föräldrar hamnar i socialbidragsberoendet. Även om sambandet inte är totalt så finns det där och spelar givetvis en roll i vår argumentation för en fortsatt utbyggnad av barnomsorgen och för att så snart vi kan ta ytterligare steg i fråga om föräldraförsäkringen. Regeringen skjuter nu till ytterligare en miljard för 1991 för utbyggnad. Vi fortsätter alltså att stödja kommunernas ansträngningar för att nå full behovstäckning på samma sätt som vi har gjort hittills. När det gäller föräldraförsäkringen får vi komma tillbaka så snart vi återfått en tillväxt eller på annat sätt fått utrymme för att kunna ta ansvar för att bygga vidare på utbyggnaden av föräldraförsäkringen upp till 18 månader. Målet står fast för denna utbyggnad. Vi är fast beslutna att komma igen så snart förutsättningarna finns. Men just nu är läget sämre än det varit på mången god dag att besluta om en så kostsam reform med hänsyn till de ekonomiska problem som samhället har just nu.

Herr talman! Redan under debatten i december kunde vi konstatera att skatteväxlingen inte skulle räcka. I fallet Gullspång räcker det inte till mer än hälften av de nya kostnader som kommer. Statsrådet Lindqvist säger att det skall bli särskilda statsbidrag och ett skatteutjämningssystem. Jag förstår att han syftar på det som sades i propositionen om inomregionalskatteutjämning, att man för över från andra kommuner för att hjälpa de svaga kommunerna. Men i de pågående förhandlingar som förs via kommunförbundets länsavdelning och landstinget så känner man inte till dessa faktorer och vet inte hur man skall beräkna de egentliga kostnaderna. Dessa kalkyler skall så småningom bli underlag för den aviserade propositionen. Allt detta visar att vi hade rätt i den kritik vi förde fram i december. Vi kände inte till de totala ekonomiska konsekvenserna av reformen när vi fattade beslutet. Man borde alltså ha börjat i rätt ända. Menar statsrådet Lindqvist att kommunen skall få en garanti för att de återstående fyra kronorna skall bli täckta av ett statsbidrag eller genom skatteutjämningskonstruktionerna? Det är två olika system som i det sammanhanget skall göra sig gällande. Varför får inte de ansvariga kommunalmännen redan nu klarhet i hur det kommer att bli? De är ganska oroliga för vad som kommer att hända, och vet inte hur de skall dimensionerna all övrig verksamhet inom det sociala fältet med tanke på den osäkerhetsfaktorn. En annan fråga som jag tog upp i mitt anförande är följande: Varför vill regeringen inte se till att alternativ kommer fram? Vi vet ju sedan länge att de gamla blir allt fler. Statsrådet säger själv i den aktuella artikeln i Expressen att han bortsåg från hur komplexa behoven var. Vi borde ha sett till behovet av ett större utbud och av större variation, säger han i artikeln. Han är ganska överraskad över att han inte kunde förutse den här situationen. Men vi har försökt att påvisa att detta skulle inträffa. Vi har pekat på vikten av alternativ. Om de skattemedel som i dag ensidigt används för att subventionera offentlig verksamhet inte kommer motsvarande verksamhet i enskild regi till del, blir det i det närmaste omöjligt för alternativen att utvecklas. I praktiken innebär gällande statsbidragsregler på flera områden att det bara är människor som har möjlighet att ta mycket stora summor ur egen kassa som kan utnyttja enskilda alternativ. För att få reell valfrihet måste reglerna ändras. Det måste vara lika och rättvisa villkor för alla som vill vara med och producera verksamhet på det här området.

Herr talman! Jag sade att nästan 40 % av barnen inte får del av de resurser som går till barnomsorgen. Somliga får, naturligtvis, en liten del. Vi säger att statsbidragen skall gå till föräldrarna. Men jag vill understryka att det kommunala stödet enligt vår uppfattning skall gå direkt till barnomsorgen. Detsamma gäller för statsbidraget till barn med särskilda behov. Det ligger helt i linje med vår politik, som går ut på att det är nödvändigt att slå vakt om grundtryggheten på socialpolitikens olika områden. Den avlämnade gemensamma partimotionen ser vi som ett första steg i rätt riktning. Enligt vår uppfattning borde ett beskattningsbart vårdnadsbidrag om 18 000 kr. per barn och år införas. Detta bidrag skulle gå till alla familjer som har barn i förskoleåldern. I dag skulle den årliga ersättningen bli omkring 18 000 kr. För den familj som har t.ex. tre barn i förskoleåldern skulle det blir inte mindre än 54 000 kr. Detta skulle innebära större rättvisa och en större valfrihet för alla. Enligt vår uppfattning är det familjen, inte samhället, som skall välja. Familjen skall alltså välja, och samhället skall skapa bästa möjliga förutsättningar för barnomsorgen. Då är vårdnadsersättningen ett avgörande instrument. Vårt förslag om en ökad valfrihet i familjepolitiken med ett vårdnadsbidrag som ett möjligt alternativ möts, tyvärr, fortfarande med kalla handen från Bengt Lindqvist och andra socialdemokrater. Men när det gäller barnomsorgen i övrigt har vi sett hur den socialdemokratiska inställningen efter hand har förändrats -- från ett blankt dogmatiskt nej till en flexiblare inställning. Alternativ tillåts existera. Denna förändring har tagit tid -- det skall medges. Men långsamt har vi fått en kursändring. Det är bara att hoppas att en motsvarande förändring skall ske beträffande inställningen till föräldrars rätt att själva bestämma. Det handlar alltså om valfriheten.
Herr talman! Varför inte satsa på en kommunal verksamhet, frågar Bengt Lindqvist. Ja, det är helt enkelt så, att många föräldrar vill ha en annan typ av barnomsorg. Vi tycker att det är föräldrarna som skall avgöra, inte samhället, vilken typ av barnomsorg det skall vara. Detta bör också gälla barn med handikapp. Dessa familjer skall ha precis samma valfrihet som alla andra familjer. Det skall vara möjligt med statsbidrag som går till den typ av barnomsorg som man har valt. Mot den bakgrunden tycker vi att all barnomsorg som uppfyller fastställda kvalitetskrav skall kunna få statsbidrag.
Herr talman! Bengt Lindqvist säger att kommunernas skyldighet finns kvar vad gäller att ordna barnomsorg för barn under 18 månader. Men deras ställning är inte lika stark. Nej, det är alldeles tydligt. Dessa barns ställning är så svag, skulle jag vilja säga, att en stor del av kommunerna -- i Storstockholmsområdet gäller det hälften av kommunerna -- har sagt att man inte tänker ordna någon barnomsorg alls för barn under 18 månader. De får faktiskt växa till sig, heter det. Sådana beslut har uttryckligen fattats. Men är det då fråga om ett lagbrott här? Det står svart på vitt i en hel del av socialnämndernas protokoll ute i kommunerna -- det gäller också min hemkommun, Värmdö kommun -- att man inte erbjuder någon barnomsorg över huvud taget. Det innebär, Bengt Lindqvist, att det inte finns någon barnomsorg där barn kan få förtur. Det finns alltså inte någon barnomsorg som är anpassad till de aktuella åldersgrupperna. Möjligen måste man ordna något för barn med speciella behov, för barn som behöver särskilt stöd. Men då handlar det om extremfall, och då blir det fråga om individuella lösningar. Sociala eller ekonomiska förturer existerar inte längre -- den tiden är svunnen. Det blev nämligen så lång förturskö att man måste börja rangordna bland förturerna. I flertalet socialnämnder har man kommit fram till att det helt enkelt inte är möjligt att ha ett förturssystem. Men om det är så, att man då bryter mot lagen, undrar jag vem det är som ser till att man rättar in sig i ledet igen. Jag tycker att regeringen visar en oerhört stor flathet i barnomsorgsfrågan. Vi har krävt lagstiftning på detta område. Vi har kommit fram till att kraven i detta sammanhang inte kan uppfyllas på något annat vis. Detta blir allt tydligare. Bengt Lindqvist säger: Vi skall bygga ut föräldraförsäkringen så snart vi kan. Vi väntar på litet tillväxt. Då undrar jag, och det gäller generellt för det sociala området: Är det så, att jämlikhetstanken och solidariteten ökar resp. minskar i takt med förändringar av den ekonomiska tillväxten? Är detta det nya ekonomiska tänkandet? Om tillväxten är liten, ja, då fördelar man litet. Om tillväxten är stor, ja, då fördelar man mycket. Det är inte så, att varje människas lika värde och rättigheter i dessa sammanhang gäller ändå. Men man måste väl ändå fördela det som finns, Bengt Lindqvist, och göra det på ett rättvist sätt. Hela grupper kan inte ställas utanför. Det är det som vi avser när vi talar om den sociala nedrustning som nu pågår. Det blir helt enkelt en urholkning vad gäller de sociala rättigheter som har funnits. Det generella skyddsnätet som har funnits i Sverige urholkas alltså. Grupp efter grupp faller igenom, i takt med minskningen av tillväxten. Jag tycker att det vore mera rakryggat att säga rent ut: Vi har inte råd med jämlikhet i det här landet. Vi har inte råd att vara solidariska. Jag tror att fler skulle reagera på så raka besked.

Herr talman! Statsrådet Lindqvist svarade inte beträffande mina propåer om EG och kvinnorna. Vad händer med familjepolitiken efter ett eventuellt inträde i EG? Och hur kan staten låta uppgifter föras över till kommunerna utan att dessa uppgifter åtföljs av medel? Vidare har jag tagit upp frågan om det kommunala och landstingskommunala skattestoppet kontra höjda avgifter inom kommunerna. Regeringen har ju redan fått göra en korrigering när det gäller vissa pensionärers situation. Men hur blir det för övriga grupper som måste acceptera höjda avgifter och som sedan kanske blir socialbidragsmottagare? Slutligen: Anser statsrådet att Malmö kommun med ett underskott om 410 milj.kr. som enda kommun i landet skall klara en förlängning av föräldraförsäkringen med tre månader?